Fru talman! Regionalpolitiken förefaller vara ett område som intresserar många av kammarens ledamöter. Man kallar skämtsamt den här debattdagen i kammaren ”Hembygdens dag”. Jag ser inte i detta något förnedrande. Det är sannolikt ett utslag av stort intresse för den bygd man representerar eller måhända av en känsla av att den sittande regeringen misslyckats med att förverkliga riksdagens regionalpolitiska beslut av år 1979. Regionalpolitiken innefattar förvisso många intressanta delfrågor. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till den del som handlar om industricentra. Under ett antal år har staten genom sin industricentrastiftelse byggt upp sådana industricentra på sex olika orter i Norrland, av vilka fyra f. n. är i drift. I betänkandet står det följande: ”När det gäller verksamheten med industricentra måste konstateras att även om den innehållit betydande positiva inslag så har den givit begränsade resultat i fråga om nya arbetstillfällen. Kostnaderna har också i vissa hänseenden varit höga. I sammanhanget måste emellertid beaktas att industricentra uppförts på orter där det finns avsevärda svårigheter att skapa industriell verksamhet. I de överväganden som blir aktuella i samband med utvärderingsarbetet bör man vara obunden när det gäller i vilka administrativa former stödet till industrilokaler skall hanteras i framtiden. Mycket talar för ett ökat regionalt inflytande, särskilt när det gäller stöd som avser större industrilokaler av den typ industricentra utgör. Över huvud taget är det viktigt att man i utredningsarbetet tillgodogör sig erfarenheter av de olika stödformerna så att man i framtiden får en så god total resursanvändning som möjligt.” Den här skrivningen är ganska så finurlig. Den speglar såväl positiva inslag som negativa synpunkter på den här verksamheten. Den riktiga tolkningen av utskottsmajoritetens syn på industricentra är säkerligen den, att man önskar sig ett stopp för statligt engagemang i den här formen i fortsättningen. Man vill förvilla begreppen genom att blanda resonemangen om industricentra och om kommunala industrihus. Slutsatsen blir att man förordar lättnader för uppförande av kommunala industrihus i stället för statliga industricentra. Men man gör det i en form som måste uppfattas som ett aktivt fördröjande av en ytterligare utbyggnad av industricentra i avvaktan på den regionalpolitiska proposition som industriministern har aviserat skall komma under nästa år. Personligen tror jag att den passiviteten bottnar i den ovilja som framför allt moderaterna känner för den här formen av statligt engagemang, men man gömmer sig bakom en kommande proposition. Jag tror då att de borgerliga ledamöternas verkliga tankar är ett konstaterande av att den borgerliga regeringen fortsättningsvis också skall missköta landets ekonomi, och därför förväntar man sig ytterligare ett antal sparplaner som hjälp för att undgå bl.a. satsning på ytterligare industricentra. Fru talman! I lördags fick jag per post till min bostad en kopia för kännedom av en skrivelse från Stiftelsen Industricentra i Skellefteå. Skrivelsen var ställd till industridepartementet, lokaliseringsenheten/översynsgruppen, och undertecknad av verkställande direktören Börje Olofsson. Han talar i skrivelsen inledningsvis om att han under hand har fått del av innehållet i arbetsmarknadsutskottets justerade men ännu ej tryckta betänkande angående stöd till industribyggnader. Han säger vidare: ”Utskottet har jämfört statliga industricentra med kommunala industrihus avseende kostnader och effektivitet som regionalpolitiska stödmedel. Vidare förekommer hänvisningar till översynsgruppens pågående arbete med översyn av de regionalpolitiska stödmedlen. Stiftelsen industricentra har tillfälle att i särskild ordning avge yttrande inför översynsgruppens utvärdering av verksamheten med industricentra.

Jag vidhåller denna min uppfattning, även avseende kommunala industrihus. Det är dock viktigt att sakuppgifter som ska ligga till grund för statliga beslut på olika nivåer är korrekta. Därför denna min reaktion på det utskottsutlåtande som är underlag för den nära förestående riksdagsbehandling som i sin tur blir vägledande för översynsgruppens fortsatta arbete med utvärderingen.” Fru talman! Den person jag nu citerat är alltså verkställande direktören för Stiftelsen Industricentra i Skellefteå, den person som rimligtvis borde ha den bästa erfarenheten av och kunskapen om uppbyggnaden och det löpande arbetet med industricentra i det här landet. I den socialdemokratiska reservationen nr 3 har vi föreslagit att utskottet förordar att riksdagen ger regeringen till känna att Gällivare, Sollefteå, Sveg och Torsby skall komma i fråga för nya industricentrasatsningar. Jag skall inte närmare i detalj beröra Gällivare, Sveg och Torsby. Deras bekymmer är alltför välbekanta i den här kammaren, och måhända kommer andra ledamöter att tala om dessa orter. Sollefteå kommun däremot ligger i mitt hemlän, och den kommunen känner jag rätt bra. Kommunen har stora bekymmer med sysselsättningen. Där finns två regementen, som är föremål för intresse när det gäller den framtida militära fredsorganisationen. Man har ett företag som har försatts i konkurs. Företaget har lokaler med en golvyta på 5 000 m? som nu står tomma, och det disponerar en tomtyta på 7,5 hektar. Byggkostnaden för det här projektet var på sin tid 17 milj.kr. Det föreligger nu risk för att byggnaden och området skall hamna i fel händer. Området bör därför förvärvas av kommunen och utgöra huvuddelen av det nya industricentrumet. Men låt mig, fru talman, i detta skede något kommentera vad tidigare talare har varit inne på, när de underkänt fortsatt byggande av industricentra. Utskottets ordförande Elver Jonsson säger kort och gott att det är ett olyckligt ställningstagande som socialdemokraterna har gjort i reservation nr 3. Jag skulle vilja fråga Elver Jonsson: Vari består den olyckan? Skulle det vara så att kommunalmännen och de människor som bor i de här orterna, där det nu har byggts industricentra, känner sig olyckliga över tillkomsten av dem? Tror Elver Jonsson att kommunalmännen och människorna som bor på de orter, där socialdemokraterna nu har föreslagit nya industricentra, känner sig olyckliga om de här industricentra tillkommer? Jag tror det inte. Anders Högmark har underkänt verksamheten därför att den skulle bli för dyr i förhållande till alternativet kommunala industrihus. Jag har i min hand den översyn som AMS har gjort beträffande de nu befintliga industrihusen. Jag vet inte hur det är, men det förefaller som om de ledamöter som i sina anföranden ägnat sig åt det här problemet endera är okunniga eller också medvetet vill föra osanningar till torgs. De industrihus i kommunal ägo som redovisas är i huvudsak sådana där det förekommit tillbyggnad eller ombyggnad. Får jag anföra ett exempel som visar hur sned den här bedömningen är. Det gäller Töcksfors Verkstad i Koppom inom Eda kommun. Det företaget fick ett bidrag på 270 000 kr. Det framgår av sammanställningen att man har 194 anställda och en industrihusyta på 9 126 kvadratmeter. Och så står det som kommentar: Tillbyggnad. Jag skulle vilja fråga: Är det någon av ledamöterna i den borgerliga kretsen som tror att de 194 anställda jobbar i tillbyggnaden som kostade 270 000 kr.? Ni måste ju tänka litet grand, när ni gör de här jämförelserna — om det är nybyggda lokaliteter eller om det är tillbyggnad — och inte göra jämförelser så här generellt som ni har gjort. Jag har skaffat fram uppgifter på hur industricentra i dag verkar. Det är färska uppgifter — ungefär en timme gamla. I Vilhelmina och Ånge är verksamheten under uppbyggnad — där har man f.n. ingen verksamhet. I Haparanda har man 121 anställda. Man har bedömt att man skulle kunna inrymma 170 anställda. Verksamheten är alltså inte fullt utbyggd. I Lycksele är det f. n. 91 anställda. Man bedömer att man kan ha 150 anställda. Andra etappen är nyss utbyggd, och följaktligen har ingen verksamhet i den etappen kommit till stånd. Strömsund har 144 anställda, och man räknar med att 200 kan rymmas i lokalerna. Nyligen har ett företag som fanns där gått i konkurs. Det är 60 anställda som försvunnit ur bilden. Man hade följaktligen 200 anställda. I Ljusdal slutligen har man 67 anställda, och 130 skulle rymmas. Den sista etappen där är nyss färdigställd, och följaktligen har man inte hunnit organisera verksamheten. Får jag till sist, herr talman, säga att reservanterna förväntar sig att berörda ledamöter, oberoende av partitillhörighet, kommer att värna om de här orternas framtida möjligheter att utvecklas. Beträffande Sveg borde det vara självklart, tycker vi, att de båda centerledamöterna inte röstar emot sin egen motion. Beträffande Torsby, som just nu har stora bekymmer, torde de värmländska ledamöterna kunna enas om ett positivt beslut för bygden och orten. Gällivare — en hårt ansatt kommun i Norrbotten, som vi nyss fått höra — torde ha samma möjligheter till ett enat uppträdande från länets ledamöter. Människorna i Sollefteå förväntar sig, vet jag, att de båda ledamöterna Erik Olsson, moderata samlingspartiet, och Björn Eliasson, centerpartiet, inte skall svika den egna kommunens krav och behov — det är ett kommunalt krav. De kan rimligtvis inte utsätta sig för den förnedrande handling som det skulle innebära att rösta mot ett industricentrum i hemkommunen. Det skulle förvåna människorna, inte bara i Sollefteå utan i hela länet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 3.

Herr talman! Målet för regionalpolitiken är att ge människor i alla delar av landet tillgång till arbete, service och god miljö. På grund av att det råder skillnader mellan landets olika delar i dessa avseenden måste regionalpolitiken inriktas på att undanröja förvärvshinder och fördela arbetstillfällena inom landet så, att en rimlig regional balans uppstår. Detta har tidigare betonats i ett flertal anföranden. En förutsättning för detta är, som arbetsmarknadsutskottet säger i sitt betänkande 1979/80:23, ”att ingen del av landet växer på ett sådant sätt att regioner i andra delar av landet påverkas negativt” — med andra ord på bekostnad av andra regioner. Häri ligger måhända en målkonflikt. Det övergripande målet är ju ändå att söka kombinera de regionalpolitiska strävandena, nämligen att motverka nackdelarna med t.ex. långa avstånd eller ett ensidigt näringsliv i vissa delar av landet genom strävandena att ge näringslivet tillväxtmöjligheter och livsluft för hela nationens skull. Den allra viktigaste uppgiften är därför att få till stånd en ekonomisk, social och näringslivsvänlig miljö, så att kreativitet, personligt engagemang och arbetslust uppmuntras. Av den anledningen är en sysselsättningsskapande politik i alla delar av landet viktig. Vi måste ta till vara den industriella växtkraften där den finns. Annars finns risken att det till slut inte finns något att utlokalisera eller att fördela. De svaga företagen blir inte hjälpta om livsmöjligheterna för de starkare undandras, lika litet som man hjälper de svagare bland individerna genom att underminera utvecklingsmöjligheterna för de starkare. Tvärtom, det är de starkare som drar de svagare med sig. Spridningseffekter kan uppnås både på makrooch på mikroplan, både på individnivå och, beträffande näringslivet, på regional nivå. Här krävs en omsorgsfull och insiktsfull handläggning, och förhoppningsvis kommer den regionalpolitiska proposition som vi kan vänta oss i höst både att närmare belysa effekterna av hittillsvarande regionalpolitiska åtgärder och att mot bakgrunden av näringspolitiska krav föreslå progressiva regionalpolitiska åtgärder. I reservation 2 med anledning av propositionen 1980/81:100 föreslår socialdemokraterna en alternativ utformning av arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23. Man utgår från att det är angeläget att förutom decentralisering av offentlig verksamhet få en spridning av verksamheten inom den privata serviceoch tjänstesektorn. Man säger att från regionalpolitisk synpunkt är de kvalificerade funktionerna inom denna sektor av speciellt intresse. De är som regel förlagda till storstadsregionerna och andra tätorter. För att påverka etableringen av sådana kvalificerade funktioner föreslås ”effektivare styrmedel” än som f.n. finns, och man aktualiserar etableringskontroll. Utskottet hänvisar till att sysselsättningsutredningen i sitt slutbetänkande behandlat denna fråga och förutsätter att överväganden om eventuella ytterligare styrmedel redovisas i den aviserade regionalpolitiska propositio nen och avstyrker motionen. Vad som står bakom begreppet kvalificerade tjänsteoch servicenäringar kan man fråga sig. De tjänsteoch servicenäringar som torde åsyftas måste vara av den arten att det finns ett starkt behov för dessa näringar av närhet till statliga och kommunala organ och framför allt till en efterfrågemarknad. Detta är tydligt vad beträffar restaurangoch turistnäringarna eller för advokater och tandläkare, för att nämna några exempel. Det helt överlägsna systemet för ekonomisk fördelning är marknadssystemet, samspelet mellan efterfrågan, utbud och priser på varor, tjänster, kapital, arbetskraft och information på någorlunda fria marknader. När politikerna beslutar om ”hårdare styrning”, t.ex. i form av etableringskontroll, innebär detta allvarliga ingrepp i marknadsekonomin, vilket för med sig risk för sämre ekonomi i företagen, minskad benägenhet att investera, minskat risktagande, dämpad utveckling och därmed förluster för samhällsekonomin. Det bästa — för bra avsikter var det ändå — blir det godas fiende. En etableringskontroll, menar vi från moderat håll, har en benägenhet att dämpa utvecklingen och åsamka förluster i samhällsekonomin. När socialdemokraterna i en av sina motioner pläderar för en omlokalisering från Stockholmsområdet, dvs. beställer en ny flyttlasspolitik, går utskottet enhälligt emot detta och avstyrker yrkanden av ”denna typ”, som man säger. Man säger i betänkandet: ”På riksplanet är det knappast lämpligt att initiera en ny stor omlokaliseringsomgång. Däremot kan det vara skäl att pröva om delar av verksamheter eller funktioner i den statliga förvaltningen kan flyttas från Stockholmsregionen. Motiv för en utflyttning utöver de regionalpolitiska kan exempelvis vara de höga lokalkostnaderna i Stockholms innerstad.

Regionen är väl försörjd — här finns en rad företag. Stockholmsregionen har landets största arbetsmarknad med 50 000 företag, varav 80 70 är serviceföretag och 20 90 varuproducerande. Regionen är dock inte överhettad. Av den befolkningsökning som skett i landet under 1970-talet — 240 000 personer — tillföll 70 26 storstadslänen. Emellertid är 60 20 av denna befolkningsökning eller 155 000 personer ett resultat av nettoinvandring. Huvudsakligen kommer invandrarna till storstadslänen, främst Stockholms län, och statistiska centralbyrån räknar också med att av beräknad folkökning åren 1980-1985 på 60000 personer, så kommer ca 50 000 personer att vara invandrare. Sedan början av 1970-talet har storstadslänen släppt till ett betydande antal utflyttade till övriga delar av landet. Befolkningsökningsnettot är således i huvudsak invandring från utlandet. Som socialdemokraterna mycket riktigt påpekar i sin motion är dessa stora grupper invandrare oftast i behov av speciella arbetsmarknadspolitiska åtgärder och stöd av skilda slag. Inom Stockholmsregionen finns obalans på olika sätt. Tjänstesektorn är mycket stor i förhållande till industrisektorn, och den offentliga sektorn är stor. Det finns en geografiskt betingad obalans inom regionen. I de norra och södra delarna finns ren glesbygd med bristfälliga kommunikationer, stor andel äldre och låg skattekraft. Inom regionen finns emellertid också en positiv och viktig utvecklingspotential. Här finns närhet till universitet, högskolor, forskaroch utbildningsorgan, tillgång på specialister och möjlighet att utveckla särskilt tekniskt avancerade produkter. Näringslivet i regionen kan — om möjlighet ges — utvecklas och dela med sig av sin utveckling, sin industriella miljö och sina traditioner till regioner med svag utveckling. Stockholmsregionen är det svenska näringslivets och det svenska samhällets kontaktpunkt med utlandet. Ett kvalitativt starkt Stockholm är bra för landet. I synnerhet gäller detta i dagens situation, när Sverige får allt svårare att hävda sig i konkurrensen med utlandet. En decentralisering av statlig verksamhet inom regionen bör dock kunna ske liksom en decentralisering av landstingsverksamhet. I sin reservation nr 2 påstår socialdemokraterna att en utlokalisering och etableringsstyrning av kvalificerade serviceoch tjänstenäringar är önskvärd. Som jag redan sagt är dessa näringar givetvis beroende av en efterfrågemarknad, beroende av kunder helt enkelt, och de finns i stor utsträckning i storstadsregionerna. Om man vill åstadkomma ett mer differentierat näringsliv i storstadsregionerna, en bättre balans mellan tjänstesektor och industrisektor kan man till att börja med försöka göra något åt tendensen att den offentliga sektorn — kommuner och landsting — ”suger upp” entreprenadföretag genom att man i många fall övertar och i egen regi utför vad som tidigare skötts av företag på entreprenad. Det kan gälla tvätt, städning, reparationsarbeten m.m. Entreprenadföretagen är för sin existens beroende av beställningar från både den offentliga sektorn och från den privata. Ur effektivitetssynpunkt och för att kunna hålla kostnaderna nere torde det även för de offentliga myndigheterna oftast vara fördelaktigare att genom beställningar till entreprenadföretag kunna anpassa verksamheten till olika grad av belastning. I motionerna 1805 och 1905 har vi velat peka på de speciella fördelarna med en stark Stockholmsregion men också på vilka specifika problem som trots allt ändå finns här — obalansen mellan tjänstesektor inkl. offentlig sektor å ena sidan och industrisektor å andra sidan, tendensen att entreprenadföretagen, oftast småföretag, slås ut till förmån för egenregiverksamhet inom kommuner och landsting. Denna tendens skulle förvärras om t.ex. högre arbetsgivaravgifter, som det här talats om, skulle utkrävas av företagen i storstadsregionerna. I vår motion 1805 säger vi att en missgynnad Stockholmsregion, t.ex. med högre arbetsgivaravgifter för företagen i länet, i förhållande till landet i övrigt inte kan vara till gagn för någon del av landet. I motion 1905 ges exempel på en rad åtgärder som kan minska eller eliminera den diskriminering av vissa entreprenadföretag som nu sker, i synnerhet inom storstadsregionerna. Herr talman! Jag slutar här med att yrka bifall till arbetsmarknadsutskot tets hemställan på samtliga punkter och således avslag på de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Det är kanske tur att antalet centerpartister i kammaren inte var särskilt stort när Görel Bohlin höll sitt anförande. Kanske hade det då behövts en del sjukvårdsinsatser här. Görel Bohlins anförande visar nämligen på den enorma klyfta som finns mellan moderaterna och centerpartisterna. Inte nog med att hon anklagar oss socialdemokrater för att vi i vår motion vill utlokalisera för mycket från Stockholm till andra delar av landet —- någonting som Olof Johansson däremot nyss berömde oss för — utan i slutet av sitt anförande riktar hon dessutom ett generalangrepp mot det som var Nils Åslings stora nummer här tidigare i dag — den differentierade arbetsgivaravgiften. Pär Granstedt och andra från den borgerliga sidan, däribland även några moderata företrädare, har talat om de stora åsiktsskillnader som finns inom socialdemokratin. De skillnaderna är — vill jag påstå, herr talman — ingenting jämfört med den avgrund som tydligen finns inom det borgerliga blocket. Görel Bohlins anförande var ett enda angrepp på den regionalpolitik som syftar till solidaritet mellan olika regioner i landet.
Herr talman!

Då slås företag ut, då växer den offentliga sektorn ännu mer, eftersom det i så fall är ekonomiskt gynnsammare med verksamhet i offentlig regi. Det har vi emellertid inte råd med. Alla vet — åtminstone borde alla veta det— att den offentliga verksamheten står i ett inbördes beroendeförhållande tillindustrin. Det är på industrin, exporten, som vår välfärd beror. Det gäller sysselsättningen och arbetstillfällena, både inom den offentliga sektorn och inom industrin. Jag menar alltså att ytterligare pålagor på industrin och företagen är till nackdel för hela landet.

Herr talman! Bergslagen har drabbats hårt av de senaste årens strukturkriser. Områdets näringsliv är baserat på järn, stål och skog. Många företag har haft och har akuta problem. Företagsnedläggningarna har varit många. De företag som finns kvar inom dessa branscher har så gott som undantagslöst minskat antalet anställda. Riskerna för ytterligare akuta kriser är överhängande. Den senaste veckans tidningsrubriker bekräftar detta. Tredagarsvecka införs vid SKF Steelstrip AB i Bångbro. Orsaken är minskad orderingång. Det råder stor tveksamhet inför vad som skall ske i höst, om inte konjunkturen vänder. 300 anställda berörs. Nora Sågar AB läggs ned. 16 man förlorar sina jobb. Varsel är lagt för 65 anställda vid Martinverket hos SKF i Hällefors. Vänerskogsägda och nedläggningshotade Silverhöjdens Såg lever visserligen vidare med ny ägare och ny tillverkning, men 21 anställda får gå. Under 1980 varslade 65 företag i länet om driftinskränkningar i någon form. Av det totala antalet varsel gällde 38 uppsägning på grund av nedläggning. Totalt berördes närmare 2 000 personer av de aktuella varslen, vilket är en betydande försämring jämfört med tidigare år. Enligt Länsprogram 1980 kommer folkmängd och sysselsättning att fortsätta att minska i Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner under 1980-talet. Norra delarna av Lindesbergs kommun drabbas också hårt. Vid årsskiftet beslutades att Stråssa gruva skall läggas ned i början av 1982. Över 200 anställda berörs av nedläggningsbeslutet. Detta får till följd att konkurrensen om arbetstillfällena i Lindesbergs kommun hårdnar. F. n. har invånarna i Ljusnarsberg en möjlighet att arbetspendla till Lindesberg. Trots intensiva protester från fackligt håll, från befolkningen i området, från kommunledningen i Lindesberg och från länsstyrelsen i Örebro beslutades att gruvan skulle läggas ned. Beslutet om nedläggning fattades trots att det i Stråssa fanns malm för fortsatt brytning i sju till åtta år och att man fortfarande väntar på det intressanta Håkansbodaprojektet, som ligger i nära anslutning till gruvan och där brytning väntas komma till stånd om ett till två år. Med detta beslut har den sista järnmalmsgruvan i Örebro län försvunnit. Det är framför allt i de norra delarna av Örebro län som problemen hopar sig. Sedan 1960 har Hällefors kommun tappat en åttondel av sin befolkning. Näringslivet domineras av SKF Steel. Under 1970-talet har det i genomsnitt varit 14 arbetssökande till varje ledigt arbete. Förvärvsfrekvensen för kvinnor är mycket låg. Ljusnarsbergs kommun har sedan 1960 förlorat en fjärdedel av sin befolkning. Utflyttningen har varit kontinuerlig, födelsenettona negativa, och som en konsekvens har medelåldern ökat hos den kvarvarande befolkningen. Genomsnittligt under 1970-talet har det varit 17 arbetssökande till varje ledigt arbete. Enligt länsprogrammet finns det betydande risk för att befolkningen skall minska med ytterligare ca 800 personer i vardera kommunen under 1980-talet. Om inte så skall ske fordras att nuvarande arbetstillfällen får behållas samt att ytterligare 300 arbetstillfällen skapas i vardera kommunen. I motion 814 framhåller länets socialdemokrater att den negativa utveckling som pågått och pågår speciellt i länets norra delar måste brytas. Likartade krav finns också i motion 1057. Även om vi inte fått våra krav tillgodosedda beträffande en permanent ändring av stödområdesindelningen, så har glädjande nog ett enigt utskott uppmärksammat problemen i Bergslagen och föreslagit att i orter i Bergslagen som drabbas hårt av strukturomvandlingar inom stålindustrin och gruvnäringen skall förstärkt regionalpolitiskt stöd kunna utgå. Regeringen bör i sådana orter kunna bevilja regionalpolitiskt stöd efter de principer som gäller för stödområde 4. På ett annat ställe i betänkandet står att vad utskottet anfört om förstärkt regionalpolitiskt stöd till kommuner i Bergslagen har full tillämpning på Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. Vi förväntar oss nu att det tillkännagivande till regeringen som utskottet föreslår, under förutsättning att detta också blir riksdagens beslut, följs upp med konkreta beslut om utbildningsstöd och offertstöd. Särskilt ställer vi stora förhoppningar på regeringen beträffande möjligheterna att bevilja stöd till turistnäringen liksom till kommunala industrilokaler. Hos AMS ligger f. n. en framställning från Ljusnarsbergs kommun om statligt stöd för utbyggnad av fritidsanläggningen vid Gillersklack. Denna framställning har tillstyrkts av länsstyrelsen. Vi förväntar oss att regeringen ställer sig positiv till denna utbyggnad och i praktisk handling följer upp utskottets intentioner. Behovet av industrilokaler har uppmärksammats i motionerna 1923 av Ingemar Konradsson m.fl. och 1840 av Bengt Wittbom m.fl. Även på detta område vill vi se praktiska resultat från regeringen, då vi vet att långt framskridna planer på byggande av ett nytt industrihotell finns i Hällefors och att behovet av lämpliga industrilokaler också är stort i Ljusnarsbergs kommun. Till sist, herr talman, vill jag med några ord beröra reservation nr 4 om åtgärdsprogram för bruksorterna. Vi från bruksorterna har länge — alltför länge — väntat på att den beställning som riksdagen gjort till regeringen om en kontinuerlig uppföljning av arbetet för tryggande av sysselsättningen i bruksorterna skulle redovisas. Likaså väntar vi på den av industriminister Åsling till hösten 1977 utlovade planen för ersättningsindustrier till de utsatta orterna. Av den nyligen framlagda Länsrapport 1981 framgår tydligt att, om den negativa utvecklingen inte vänds, äventyras möjligheterna för Hällefors och Ljusnarsberg att överleva som självständiga och livskraftiga kommuner. Likartad är situationen på många andra bruksorter. Det brådskar alltså med att få fram program för insatser i bruksorterna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Mycket har ju i dag sagts om regionalpolitik, och många områden är redan avbetade. Ett område som däremot inte har rönt särskilt stor uppmärksamhet i denna debatt är glesbygdspolitiken. När glesbygdsfrågor har kommit på tal har inte särskilt mycket sagts. Jag vill därför något beröra några av dessa frågor, som är mycket viktiga för utvecklingen i skogslänen och i kommunernas glesbygdsområden. Det finns förutsättningar att bryta den negativa befolkningsutvecklingen i kommunernas glesbygdsområden — det är inte tu tal om den saken. Förutsättningarna för att detta skall ske är bl.a. att man tillvaratar de förnyelsebara naturresurser som är tillgängliga och brukar dem för att ge glesbygdsbefolkningen arbete och utkomst. Det är viktigt att detta utvecklingsarbete bygger på en småskalig teknik utan krav på specialisering men med möjlighet att kombinera olika verksamheter. Också glesbygdsdelegationen har framhållit att en av förutsättningarna för en gynnsam utveckling i landets glesbygder är främjandet av kombinerad verksamhet. Basen för glesbygdernas näringsliv har varit och är fortfarande kombinationen jord-skog. Detta har fungerat väl, och det fungerar väl än i dag. På den basen kan nya verksamheter byggas upp och utvecklas, och nya möjligheter saknas definitivt inte. Det pågår redan i dag ett utvecklingsarbete på detta område, och det är viktigt att detta arbete kan intensifieras. Utvecklingsarbete och praktisk tillämpning, förädling inom olika områden som fiske, trädgårdsodling, bär, vilt, svamp, energi, hantverk och textil visar de möjligheter som finns. Låt mig ta ett exempel. I glesbygdsområdena finns det mängder av sjöar med produktion av proteiner som inte tas till vara. Det finns möjligheter att starta fiskeprojekt och att i anslutning till dessa bygga upp industrier som förädlar, dvs. röker, torkar eller på annat sätt tar hand om fisken för vidare befordran till konsumenterna. Samma sak gäller t.ex. trädgårdsodlingen. Endast 2 Zo av de grönsaker som konsumeras i Västernorrland produceras inom länet. Här finns det stora möjligheter att utveckla trädgårdsodlingen, ge arbete i glesbygderna och bli självförsörjande på trädgårdsprodukter. Energisidan, som någon har nämnt tidigare, är naturligtvis också väldigt viktig för att utveckla glesbygderna och skapa arbetstillfällen i de områden där de bäst behövs. Tekniksidan är naturligtvis bristfällig. Här i landet tycks småskalig teknik knappast finnas längre. Skall man t.ex. starta en liten textilindustri för kardning av ull e. d. är det mycket svårt att få tag i de maskiner och redskap som man behöver för det ändamålet. Allting är uppbyggt på storskalig produktion, medan den småskaliga tekniken fallit undan. Där behövs ett enormt utvecklingsarbete: man måste ta fram småskalig teknik som kan användas för mindre industrier, hantverk osv. i landets glesbygder. Glesbygdsstödet är oerhört viktigt och har varit mycket betydelsefullt för att starta verksamheter i glesbygderna. I vissa kommuner har det t.o.m. betytt mera än det regionalpolitiska stödet. Det är naturligtvis ett tecken på hur viktigt det är att verkligen se till att stöd när det ges också kommer ut i de yttersta glesbygderna. Glesbygdsdelegationens arbete är också viktigt. Delegationen har en hel del projekt som skall genomföras. Delegationen skall kartlägga behovet av insatser och på annat sätt stödja småskalig verksamhet i glesbygderna för att där skapa arbete åt människor. Turismen är ett annat betydelsefullt område. Man tycker att mycket mer kan göras, framför allt för att satsa på glesbygdsområdena i stället för de stora turistcentra och därmed se till att människorna i glesbygden kan utnyttja turismen för sin utkomst. Det sker redan en hel del på det här området, men det kan nog göras väldigt mycket mer. I det här sammanhanget kan man också visa på hur betydelsefulla — inte bara för turismen — vägarna i dessa bygder är. Det är sorgligt att behöva konstatera att den centerreservation som var uppe till behandling i kammaren för en vecka sedan avslogs av dem som i dag beklagat sig över vad som skall hända med vägstationerna ute i landet, bl.a. Frida Berglund. Den reservationen innebar att man skulle föra över pengar från riksvägarna till glesbygdsvägarna för att få någorlunda bra standard på dem. Det är uppenbart att kommunala industrilokaler är nödvändiga för att det skall kunna etableras industrier och småföretag. Förslaget i betänkandet innebär att kravet på förhandsuthyrning slopas i stödområdena 5 och 6. I det brev som Nils-Olof Grönhagen läste upp bekräftade chefen för Stiftelsen Industricentra det positiva i den förändringen. Han sade att det är bra att det finns lokaler på platsen som det går att hyra ut till företag. Det är en bekräftelse av att det är en bra åtgärd. Av erfarenhet vet vi i glesbygderna att det är positivt. Det ger också en geografisk spridning av industrilokaler till områden där det annars skulle vara svårt att få till stånd sådana. Nils-Olof Grönhagen uttryckte i diskussionen oro för att jag skulle stöta mig med mina vänner hemma i Sollefteå kommun. Han vet mycket väl att jag tidigare har sagt att jag inte har någon som helst anledning att rösta på annat sätt än vad utskottet föreslår. Det är positivt att utskottet på den här punkten klart säger att Sollefteå tillhör de kommuner där det behövs kraftfulla regionalpolitiska åtgärder. Jag behöver inte gå in på de problem som har redovisats i betänkandet beträffande industricentra — det har många andra gjort — men jag vill ändå ställa ett par frågor. Det finns fyra industricentra i gång som inte har givit det resultat man har önskat och enligt Nils-Olof Grönhagen ytterligare två som står tomma — jag tror dock att bara ett är färdigbyggt, nämligen det i Ånge. Kan det då vara vettigt att späda på med ytterligare fyra stycken? Vilket år skulle då vara aktuellt för Sollefteå och de andra kommunerna? Och vilken kommun skall man prioritera av dem som är föreslagna? Skall de dra lott om den saken? Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att i det här läget, när en utvärdering pågår, göra några som helst positiva uttalanden till förmån för industricentra. Jag tycker att det är viktigt att industrilokaler får komma till ute i glesbygderna med det stöd som gäller men utan krav på förhandsuthyrning. Då får man också en geografisk spridning av lokalerna. Industricentra kan mycket väl leda till en koncentration av verksamheter till ett område i en kommun, och det är absolut inte positivt. Jag fäste mig vid att Nils-Olof Grönhagen sade att den lokal som finns tillgänglig i Sollefteå skulle komma i fel händer. Jag tror att Nils-Olof Grönhagen på den punkten är felinformerad. Det finns en spekulant på den industrilokalen, och jag tycker inte att det finns någon anledning att här diskutera huruvida lokalen skulle komma i orätta händer eller inte. Jag tror att det är en fråga för Sollefteå kommun och inte en fråga att diskutera i riksdagen. Med detta yrkar jag avslag på reservation nr 3 och alla andra reservationer och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När Björn Eliasson säger att det behövs kraftfulla insatser, samtidigt som han yrkar avslag på reservation nr 3, då är han ute och seglar rätt allvarligt, tycker jag. Jag sade inte att de lokaler som finns tillgängliga i Sollefteå kommer att hamnai fel händer. Jag sade att risk föreligger att de måhända kan hamna i fel händer. Det är en inställning som kommunalmännen i Sollefteå också har uttalat. Sedan tillbaka till vad industricentra i dag åstadkommer. Jag glömde kanske att redovisa det antal anställda som Stiftelsen Industricentra i dag har — jag bortser från Vilhelmina och Ånge som icke är färdigbyggda. Det finns plats för 600 anställda, och man har i dag 423. 177 platser står alltså lediga. Jag redogjorde för att i Strömsund har ett företag råkat illa ut och gjort konkurs så att 60 personer har fått lämna sina anställningar. För två industricentra, i Lycksele och Ljusdal, gäller att sista etapperna nyss är färdigbyggda. Lokalerna har följaktligen inte kunnat tas i bruk. Jag ifrågasätter om det är riktigt att beteckna detta som en låg sysselsättning i förhållande till vad det finns utrymme för. Låt mig ställa den konkreta frågan: Kräver ni mera av industricentra när det gäller sysselsättningsgraden än vad ni gör av det fria näringslivet, som ni ömmar för?
Herr talman! Det är väl ändå det fria näringslivet som skall utnyttja de här lokalerna, så här finns ingen motsats i det avseendet. När det gäller satsning på industricentra över huvud taget tycker jag att Nils-Olof Grönhagens argumentering talar sitt tydliga språk. Han konstaterar gång på gång hur illa det har gått med satsningen på industricentra. På många orter är vi kanske inte alls betjänta av ett sådant, utan vi behöver en spridning av sysselsättningen till alla delar av geografiskt stora kommuner. Jag tycker att det hela är underligt. Här har vi först två industricentra som är klara och väntar på att företagen skall flytta in i lokalerna. Sedan skall vi alltså ha fyra till. Satsningen på industricentra tillkom 1972, och under nära nog ett decennium har man alltså inte klarat mer än de 383 jobb som finns angivna i tabellen. Skall det ta ytterligare 10-15 år innan man, med den enorma kapitalinvestering det här avser, har skapat 300-400 nya jobb? Vi har behov av industrilokaler ute i glesbygderna, och vi måste satsa på dem. Måhända kan till frågan om förhandsuthyrning komma bättre lån för kommunerna när det gäller att bygga kommunala industrihus. Det skulle underlätta finansieringen av dem, och detta skulle naturligtvis vara positivt. Men i samband med utvärderingen av industricentra får vi avvakta att den frågan återupptas i den proposition som kommer till hösten. Jag tycker att hela den sida som ingen har protesterat mot här i betänkandet talar sitt tydliga språk, och det är sannerligen inte till förmån för etablering av industricentra. Egentligen skulle man kunna säga att det är en dålig lösning för de här orterna, rent av en förolämpning med hänsyn till den enormt dåliga sysselsättningssituation som råder.
Herr talman! Jag är förvånad över Björn Eliassons ställningstagande och hans analys av vad jag har sagt, när han kommer fram till att det är en väldigt dålig sysselsättningsgrad som industricentra har åstadkommit. Det är ju fullständigt felaktigt. 423 människor är anställda av möjliga 600. Jag har redovisat på vilka orter man ännu inte har kunnat ta byggnaden i anspråk, bl.a. Ljusdal och Lycksele. 60 människor i Strömsund har tvingats gå ifrån industricentrum därför att företaget har gått i konkurs. Det är inte en dålig verkningsgrad hos industricentra. Däremot skulle det inte förvåna mig om Björn Eliasson tror på de uppgifter som bl.a. moderater har lämnat när det gäller de kommunala industrihusen. Jag tog ett exempel från Töcksfors i Koppom med 270 000 kr. som bidrag för investering och 194 anställda. Så finns det en anmärkning: Detta är en tillbyggnad. Är det i tillbyggnaden de här människorna jobbar eller är det i den totala byggnaden, som är på över 9 000 m?? När man är så fräck att man gör den här jämförelsen på det sätt som majoritetsgruppen har gjort, då tror Björn Eliasson på den.
Herr talman! Jag utgår ifrån att det som finns redovisat i betänkandet är sant, och det är ingen annan som har invänt mot den redovisning som är gjord beträffande industrilokalerna. Jag tycker att det talar sitt tydliga språk. I många kommuner som är geografiskt stora behöver man sprida sysselsättningen för att få till stånd en verksamhet i alla delar av kommunen. En centralisering till en enda satsning i en kommun är inte bra, eftersom det drar undan möjligheterna att bedriva verksamhet i andra kommundelar. Erfarenheten säger att man, för att få en kommun att utvecklas positivt, måste ta itu med den som helhet. Det går inte att satsa i bara en del av en kommun och därmed tro att hela kommunens problem skall lösas. Den politiken har visat sig mycket förrädisk och har skapat problem som egentligen ingen velat ha, nämligen fortsatt avfolkning. Det är positivt att kommunerna har möjlighet att utan förhandsuthyrning bygga egna, kommunala industrihus och på så sätt skapa sysselsättning ute i glesbygden. Det är en bra sak, som jag tror kommer att betyda mycket för de kommuner som man nu vill pracka på ett industricentrum. Jag vill i sammanhanget upprepa att det kanske är nödvändigt att kommunerna får förbättrade lånemöjligheter till uppförandet av dessa industrihus. Det gör finansieringen enklare för kommunerna. En annan konstig sak är att bara en tredjedel av det uppsatta målet har klarats av vid fyra industricentra. Två av dem är färdigbyggda och två står tomma. Därutöver skall vi få ytterligare fyra. Hur länge skall dessa industricentra stå tomma? Det är ju ingen hjälp för Sollefteå eller andra kommuner att ha industricentra som det inte bedrivs någon verksamhet i. Det måste vara bättre att decentralisera byggandet av industrihus och industrilokaler.

Herr talman! Vi ser ibland rubriker och hör ofta uttalanden om att regionalpolitiken inte ger någon effekt. Det har t.o.m. påståtts att regionalpolitiken har misslyckats. Arbetsmarknadsutskottets betänkande, i vilket finns en klar redovisning av 1970-talets regionalpolitik, visar dock art alla dessa påståenden är starkt överdrivna. Vad först gäller regionalpolitikens syfte, att stoppa befolkningsströmmen från i första hand skogslänen till storstadsområdena, finns i betänkandet en summering över utvecklingen med ett talande diagram. Diagrammet visar att flyttningen över länsgränserna från att ha varit mycket stark i slutet av 1960-talet har avtagit under 1970-talet. Från år 1972, när kurvorna möttes, har det också skett en viss befolkningsökning i skogslänen. Jag är medveten om att det delvis beror på den ökade pendlingen. Men diagrammet påvisar ändå en stabilitet vad gäller flyttningsströmmarna mellan storstadsområdena och de verkliga bekymmersområdena, skogslänen. Personligen tycker jag att man använder sig av fel mått på regionalpolitiken när de satsningar som görs många gånger mäts i antalet nya arbetstillfällen. Jag brukar i stället fråga mig hur det skulle se ut med de arbetstillfällen som vi nu behåller i glesbygdslänen, om det inte fanns något regionalpolitiskt stöd. Visst har man väldigt stora bekymmer när det gäller att klara sysselsättningen olika delar av landet. Vi har i debatten påmints om den del av landet, Norrbotten, som har den allra svåraste situationen. Vi har kännedom om stora sysselsättningsproblem i andra län, inte minst i mitt eget hemlän Värmland. Det finns bara en slutsats att dra av redovisningen i utskottsbetänkandet och av den debatt som har förts i dag, nämligen att vi måste koncentrera det regionalpolitiska stödet till skogslänen och till de områden i vårt land som har de svåraste sysselsättningsproblemen. Jag är den förste att medge att man i speciella fall måste gå in med regionalpolitiskt stöd och punktvisa insatser i de län som får sysselsättningsproblem i enstaka orter och bygder. Men bortsett från dessa insatser så tror jag att vi i framtiden i ännu högre grad än hittills måste koncentrera vår regionalpolitik på långsiktiga satsningar i de s.k. skogslänen. Jag vill här med några ord knyta an till mitt eget län Värmland. Det är ett av de områden som har diskuterats mest intensivt i utskottet, fått det största utrymmet när det gäller enskilda län i dagens debatt och — efter vad jag förstår — kommer att ägnas störst uppmärksamhet även i kvällens debatt. Jag nämnde att Värmland tillhör de verkliga problemlänen. Nästan oavsett vilken metod vi använder och vilken statistik vi tittar på, så finner vi att Norrbotten har det mest bekymmersamt. Sedan kommer Värmland och därefter några andra problemlän. Jag vill klart och tydligt säga att det är värdefullt att utskottet enhälligt har ställt 20 milj.kr. till förfogande som särskilda medel för insatser i Värmland i syfte att ”främja den industriella utvecklingen i länet”. Jag har tidigare här i riksdagen i en frågedebatt med dåvarande arbetsmarknadsministern Rolf Wirtén betonat att ett av bekymren i Värmland är att vi inte har någon egentlig småföretagartradition att falla tillbaka på. Vi har haft de stora bolagen, som vi litat på när det gällt sysselsättningen. När då dessa bolag sviktar, står vi inte lika väl rustade rent traditionsmässigt som andra delar av landet med småföretagartraditioner. Jag kan som exempel nämna Småland, Sjuhäradsbygden och Tibroområdet. Det är därför mycket glädjande att läsa artiklar av den typ som förra helgen fanns i Göteborgs-Posten. Där skildras KRESAM-gruppens verksamhet, som fått till resultat att det bildats tolv nya företag i Hagforsområdet. Rubriken på artikeln löd: ”Så blev mänskorna i krisens Värmland företagsamma igen!”. Jag vet inte om Bo Finnkvist, som kommer efter mig i debatten, känner närmare till denna verksamhet. Vi skall kanske inte överdriva betydelsen av KRESAM-gruppens arbete, men det är ändå ett exempel på det som Eva Winther tog upp tidigare i debatten, nämligen att det är på väg att växa fram en småföretagaranda och en initiativrikedom som vi noga skall ta vara på. Jag kan nämna ett annat exempel från östra Värmland. I det hårt drabbade Filipstadsområdet har det bildats en arbetsgrupp som heter Se-fram. Också denna grupp har nått vissa framgångar. Utvecklingsfonden i länet har bedrivit en kampanj för att stimulera människor, speciellt ungdomar, att bli företagare. Fonden nådde från början 1100 personer och har sedan behållit kontakten med ungefär 700 av dessa. 200 har genomgått utbildning, och ett tjugofemtal genomgår nu s.k. avancerad företagarutbildning. Detta är ljusglimtar i ett ganska mörkt Värmlandslän. Det är just dessa ljusglimtar som jag vill teckna som bakgrund när jag än en gång säger att det är ytterst värdefullt att utskottet ställt 20 miljoner till förfogande för att främja den industriella utvecklingen i länet. Det är naturligtvis bra att utskottet är enigt så långt. Men flera gånger i debatten har man tagit upp att socialdemokraterna inte vill gå med på att länsmyndigheterna skall få avgöra hur dessa medel skall användas. Jag vill citera vad vi från utskottsmajoritetens sida säger i detta sammanhang: ”De föreslagna medlen bör kunna användas för olika åtgärder. Ett tänkbart projekt kan vara någon form av bolagsbildning med uppgift att verka för nyetableringar m.m., exempelvis ett regionalt investmentbolag.

Vilket är skälet till denna reservation?
Herr talman! Värmland har under senare år i mångas medvetande blivit ett län präglat av kriser och hög arbetslöshet. Det är tyvärr en riktig bild i dag, men det skulle inte behöva vara på det viset. Värmland är också ett län med möjligheter och förutsättningar att återigen bli livskraftigt. Där finns råvaror, energi, välutrustade industrier och en god samhällsservice. Och där finns framför allt människor med kunnande och med vilja att arbeta — arbeta hemma i Värmland. Men utsikterna att få arbete i länet är i dag mörkare än på mycket länge. Endast tack vare den offentliga sektorns tillväxt har en fullständig sysselsättningskatastrof hittills kunnat undvikas. Under de senaste fem åren har industrisysselsättningen minskat med nära 10 000 personer eller 16,7 96, och f.n. är ca 3 750 personer varslade om uppsägning, permittering eller korttidsvecka. De höga arbetslöshetssiffrorna inte minst bland ungdomen inger stor oro för framtiden. I slutet av februari var de arbetslösa ungdomarna under 25 år 2 000 och utgjorde 30 26 av de öppet arbetslösa, och denna andel uppvisar en ökande trend. Utöver de helt arbetslösa, drygt 6 000, är ett stort antal människor sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, samtidigt som länet uppvisar en anmärkningsvärt hög andel förtidspensionerade. Arbetslösheten har under senare år varit mer än dubbelt så hög som snittet för riket. Endast Norrbottens län redovisar högre siffror. Orsakerna till detta är många, men merparten kan härledas till den näringsstruktur som utvecklats i länet. Näringslivet har varit och är till stor del inriktat på att förädla råvarorna skog och malm. Fortfarande är flertalet av länets kommuner mycket ensidigt beroende av sysselsättningen inom skogseller stålindustrin, vilket också i dessa fall innebär beroende av ett enda företag. Länet har jämfört med riket oproportionerligt hög andel sysselsatta inom skogsoch stålindustrin, och det förhållandet är ännu mer utpräglat kommunvis. I inte mindre än fyra av de sexton kommunerna svarar endera av branscherna för mer än 90 96 av industrisysselsättningen. Det gäller Grums och Hammarö med skogsindustri samt Munkfors och Storfors med stålindustri. I ytterligare fem kommuner — Säffle, Forshaga, Sunne, Torsby och Hagfors — är ensidigheten stor, med sysselsättningsandelar överstigande 50 96 för skogseller stålindustri. För oss socialdemokrater står det helt klart att hittills vidtagna åtgärder för att bemästra länets problem är minst sagt otillräckliga. Dels disponerar länets myndigheter och organ inte tillräckliga resurser och styrmedel, dels saknas en betydande del av den nödvändiga kunskapen om vad som måste till för att vända utvecklingen i en positiv riktning för länet. Åtgärder som på lång sikt skapar balans i näringsstrukturen måste till. Satsningar på vidareförädling och på utvecklingsbara produkter är två exempel på sådant. Samtidigt måste vi slå vakt om de företag vi har. Avvecklingsoch krympningsfilosofin är inte rätt medicin för regioner som håller på att avfolkas. Jag vill tillägga att den mörka bild som här redovisats för Värmland till viss del gäller — det är jag fullt medveten om — för hela Bergslagen och även för andra delar av landet. Åtgärder för att skaffa ersättningssysselsättning till bruksorterna har efterlysts. Regeringen tar tydligen lätt på de här problemen. Den slutsatsen måste man tyvärr dra av vad som gjorts eller — rättare sagt — inte gjorts. Vi upplever i dag en koncentration av tillverkningen till ett fåtal stora enheter, alltså raka motsatsen till den decentralisering man talat om. Tusentals jobb har gått förlorade på bruksorterna utan att vi fått någon nämnvärd ersättning, och denna trend fortsätter. Som exempel på vad som händer kan man nämna Storfors. 1976 var drygt 800 personer sysselsatta i kommunens i stort sett enda industriarbetsplats. Nästa år kommer den siffran att vara nere i mellan 300 och 400. Kommunen har alltså en mycket besvärlig situation, och det har t.o.m. ifrågasatts om den kommer att kunna klara sig självständigt i framtiden utan extra insatser. Det krävs en långtgående samordning och målmedvetenhet i de åtgärder som vidtas. Det krävs också att de medel och andra resurser som anvisas är tillräckliga för att någon effekt skall nås. Mot bakgrund av detta har de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland lagt fram en motion med krav på åtgärder för länet. Hela den socialdemokratiska gruppen i riksdagen ställer sig bakom förslagen till åtgärder för att vända utvecklingen i länet. Motionen täcker över ett brett fält. Den har berörts av andra talare, men jag vill ändå kommentera ett par saker. Byggarbetslösheten är mycket hög, och en ytterligare försämring förutses. En tidigareläggning av landstingskommunala projekt är därför starkt motiverad. Ett statligt industricentrum i Torsby har föreslagits. Med tanke på den även med Värmlandssiffror mätt svåra situationen på arbetsmarknaden i Torsby tycker vi socialdemokrater att i varje fall någon representant från de borgerliga partierna i länet borde rösta för detta förslag. Vad det gäller förslagen om medel till industrihus och utvecklingsbolag har dessa tillgodosetts med avseende på nödvändiga medel, men de villkor som förordats är andra än dem som angivits i vårt förslag. Karl Erik Eriksson ställde en fråga angående KRESAM-gruppens verksamhet. Enligt hans beskrivning skulle resultatet ha blivit att tolv nya företag etablerats i Hagfors kommun, ett resultat som är helt främmande för mig. Enligt vad jag vet är det fråga om ett företag med sex helårsanställda och kanske ytterligare några anställda med någon typ av säsongjobb. Det är möjligt att de här uppgifterna har förväxlats och att det rör sig om tolv arbetstillfällen, men jag är ytterst osäker på den här punkten. Om man talar om tolv företag låter det som om det blivit en mycket tillfredsställande ökning av sysselsättningen, men någon stor ökning är det egentligen inte fråga om. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Både Bo Finnkvist och jag skulle med glädje se att det verkligen vore en livskraft i småföretagandet i Hagfors, men jag misstänker att rubrikerna så att säga var litet större än verkligheten. Jag vill dock framhålla att det ordagrant står att tolv nya företag har skapats i ett samhälle på 900 personer. Det finns dessutom en underrubrik där det talas om tolv nya företag och där en del av dem också räknas upp. Men bortsett från att det är möjligt att rubrikerna är alltför optimistiska finns det ändå ljusglimtar, som jag sade. Den främsta ljusglimten är kanske den satsning som Utvecklingsfonden gjorde under den kända rubriken ”Ladda om” i Värmland. Jag utgår från att det under kvällens plenum kommer att bli ytterligare debatt om Värmland. Men eftersom Bo Finnkvist redan nu tog upp det avsnitt i socialdemokraternas motion som gäller tidigareläggning av landstingsbyggen vill jag säga att jag har läst motionen i dess helhet mycket noga och med intresse. Det finns en punkt där som jag är något tveksam om. Det är när man säger att man vill ha 32 miljoner i anslag för tidigareläggning av byggande och för drift under mellantiden — från tidigareläggningen och till dess att det normala igångsättandet skulle ske. Jag vill fråga Bo Finnkvist: Hur har man i motionen räknat fram de 32 miljonerna?
Herr talman! Jag har inte deltagit i framställningen av den motion som föreligger, så jag kan inte i detalj svara Karl Erik Eriksson på hur man fått fram siffrorna.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att Bo Finnkvist inte kan stå ansvarig för siffror i en motion som skrivits innan han kom till riksdagen, och jag skall inte pressa honom på den punkten. Men jag vill säga att skälet till att de icke-socialistiska ledamöterna från Värmland inte har stött förslaget är att vi utgår från att det först och främst kommer att röra sig om betydligt större belopp än vad som anges i den socialdemokratiska motionen. Dessutom är det ändå något av en pricipfråga, såsom sagts tidigare i debatten, vad vi skall svara andra län som kommer med samma krav. Det har sagts i år och det sades i fjol från flera håll att | Norrbotten har fått ett sådant här anslag. Ja, men då sades det klart ifrån av utskottet att det var en engångsföreteelse. Jag utgår från att det här kommer igen i debatten i kväll och har inget att tillägga. Jag ville bara lämna den här förklaringen till att vi inte stött förslaget.

Herr talman! Min uppgift i dagens debatt är att företräda arbetsmarknadsutskottets regionalpolitiska betänkande i punkterna angående bruksorterna i Bergslagen och Värmland. För att få en rimlig bakgrund till de olika uppfattningar som har presenterats och vidare kommer att presenteras i dagens debatt finns det enligt min uppfattning anledning att en stund dröja kvar vid socialdemokraternas första reservation angående riktlinjer för regionalpolitiken. Den visar klart och tydligt att socialdemokratin i huvudsak vill styra den regionala utvecklingen genom tvångsåtgärder. Etableringskontroll, kollektivavtalskrav etc. är för mig klara bevis på att socialdemokratin inte längre tror på det som har varit basen för vårt lands goda ekonomiska utveckling, nämligen det marknadsekonomiska systemet, inte ens i dess blandekonomiska form. Det finns också skäl att konstatera att socialdemokraterna— även de som haft andra uppfattningar i motioner till riksdagen — är eniga med den borgerliga majoriteten om att vi detta år skall undvika stödområdesförändringar.

Utskottet föreslår i betänkandet kammaren att besluta att de stödåtgärder som ligger innanför ramen av bestämmelserna för stödområde 4 temporärt får tillämpas inom de hårt drabbade Bergslagskommunerna. Detta innebär en öppning för stöd till uppförande av industrilokaler, användande av offertstöd och utbildningsstöd. Möjligheter till utökat stöd för turism föreligger också. Utöver detta vill utskottet ge regeringen till känna att möjligheter för dispensgivning för uppförande av industrilokaler skall kunna lämnas till kommuner utanför stödområdet i de fall där detta anses nödvändigt. Detta skall ses som ett offensivt komplement i den regionalpolitiska arsenalen. Skälet till den temporära tillämpningen av stödet är att riksdagen inom kort skall fatta ett nytt stort regionalpolitiskt beslut, grundat på den väntade regionalpolitiska propositionen. Kring de nu redovisade förslagen till åtgärder råder politisk enighet, vilket det också gör i fråga om samtliga avstyrkanden vad gäller framförda förslag om stödområdesförändringar. Utöver detta, herr talman, föreslår utskottet riksdagen att, för att möta den mycket besvärliga sysselsättningssituationen i Värmlands län, besluta att inom ramen för det regionalpolitiska stödet anvisa upp till 20 milj.kr. att användas till ändamål och insatser om vilka regeringen har att samråda med länsmyndigheterna i Värmland. Denna satsning är en uppföljning av de beslut riksdagen fattade föregående år, då vi anvisade 12 milj.kr. i extra stöd till Värmland. För den borgerliga majoriteten, och för oss moderater, är det emellertid viktigt att understryka värdet av största möjliga frihet för länsmyndigheterna i Värmland när det gäller användningen av de anvisade resurserna. Vi vill inte, som socialdemokraterna anger i sin reservation, styra dessa medel till specificerade ändamål. Det samråd som utskottet förordar är en viktig markering när det gäller den framtida strävan att decentralisera beslutsgången för regionalpolitiskt stöd så mycket som möjligt. Vad gäller Värmland kan ytterligare nämnas att statsmakterna under senare år gjort betydande insatser för att hjälpa upp den besvärliga sysselsättningssituationen. Jag behöver inte här nämna alla de miljarder som har gått till åtgärder för att mildra strukturomvandlingen inom skog, järn och stål — dem känner vi alla till. Men det kan finnas skäl att påpeka att länsstyrelsen under innevarande budgetår har fått 3,4 milj.kr. att använda till fortsatt utredningsarbete. Detta är det i landet näst största samlade stödet för detta ändamål — det överträffas endast av stödet till Norrbotten. Länet disponerar också under löpande budgetår 5,2 milj.kr. för glesbygdsinsatser. Utöver detta har, enligt vad jag har fått uppgift om, utvecklingsfonden fått stöd för att utarbeta ett industriellt utvecklingsprogram. De resurser som utskottet föreslår riksdagen anvisa för kommande budgetår kan, som utskottet exemplifierar, användas t.ex. för stöd till byggnation av industrilokaler eller för att initiera bildandet av ett regionalt investmentbolag. Detta får emellertid, som tidigare sagts, avgöras i samråd mellan regeringen och aktuella länsmyndigheter i Värmland. Utskottets förslag binder inte länsmyndigheterna på någon punkt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Det finns emellertid skäl, herr talman, att något ytterligare kommentera de socialdemokratiska reservationerna. Som jag har sagt tidigare tycks grunden för socialdemokratisk regionalpolitik vara tvångsstyrning, etableringskontroll, kollektivavtalskrav etc. Socialdemokratin kan inte tänka sig att förorda någon annan typ av stöd än selektivt stöd. Man säger att generella stödåtgärder inte ger ”någon garanti för positiva effekter”. Det är något förvånande, då socialdemokraterna i alla fall måste vara medvetna om att det endast är lönsamma företag som kan skapa trygga jobb. Det är också litet förvånande utifrån erfarenheterna av tidigare omfattande selektiva stödåtgärder under den tid då socialdemokratin hade regeringsansvaret i det här landet. De var inte alltid så lyckade, och de gav inga garanterade positiva effekter. Jag behöver bara nämna satsningarna på Kalmar Verkstad och Tjorven eller inledningen till den stora satsningen på varven, men det finns ytterligare exempel. Kravet på kollektivavtal som kvalifikation för mottagande av regionalpolitiskt stöd i olika former är också helt orealistiskt, eftersom detta skulle ställa en mycket stor grupp företag — och de företagen är ganska många i Bergslagskommunerna — utanför möjligheterna till stöd för ytterligare sysselsättningsstimulerande utveckling. Herr talman! Socialdemokraterna klagar också i sin reservation på att regeringen ännu inte redovisat någon uppföljning av utvecklingen på bruksorterna. Utskottet räknar med att en sådan skall komma i samband med presentationen av den aviserade regionalpolitiska propositionen. Detta är naturligt — det vill jag understryka — eftersom en sådan uppföljning måste bygga på det just avslutade länsplaneringsarbetet. Det kan enligt min uppfattning inte vara möjligt att vare sig genomföra en uppföljning av erfarenheterna av åtgärderna eller att lägga fram förslag om ett långsiktigt verkande åtgärdsprogram utan att detta görs i samarbete med berörda länsmyndigheter. Naturligt forum för ett sådant samarbete är länsplaneringen. Utskottet föreslår emellertid, som jag tidigare har redovisat, att vi redan nu väsentligt förbättrar möjligheterna för berörda kommuner att omgående genom de utökade stödmöjligheterna dra i gång t.ex. industrilokalsinvesteringar och även andra positiva projekt och aktiviteter som legat och väntat i byrålådorna hos de kommuner som tidigare, beroende på stödreglerna, inte hade möjlighet att tillgodogöra sig stödet. Till slut, herr talman! Grunden för en förbättrad regional balans och stimulans av industrioch sysselsättningsutvecklingen i de svaga delarna av vårt land måste vara en generellt sett positiv ekonomisk politik och ett företagsvänligt klimat. Detta är och förblir en grundläggande förutsättning, vilken varken vi eller socialdemokratin kan komma ifrån. Vi moderater är nu liksom tidigare övertygade om att dessa betingelser bäst utvecklas i ett marknadsekonomiskt system. På något längre sikt är en stark industriell expansion — också för Bergslagen, bruksorterna och Värmland — det enda som kan ge tryggad sysselsättning på en bredare och mer differentierad arbetsmarknad. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på de socialdemokratiska reservationerna nr 4 angående bruksorterna och nr 6 angående Värmlands län.
Herr talman! Bengt Wittbom talar sig varm för de generella åtgärderna i regionalpolitiken men också för de selektiva åtgärderna, i varje fall när det gäller Värmland och vissa andra delar av landet. Enligt vår uppfattning når vi de bästa resultaten med de selektiva åtgärderna. Vi tror inte att en gödsling med bredsåningsmaskin kommer att ge på långt när samma resultat som om man använder sig av selektiva åtgärder och sätter in dem där behoven finns. Sedan vill jag vända mig mot Bengt Wittboms karakterisering, att det skulle vara fel att satsa på Kalmar Verkstad och på Tjorven. Tjorven misslyckades visserligen. Det var ett försök att få till stånd en diversifiering i det företaget. Men om Bengt Wittbom inte har reda på det, så kan jag tala om att Kalmar Verkstad i dag är ett av Statsföretags bästa företag och ger en betydande vinst i nuläget, så jag tycker nog att vi bör tacka för att man lyckades bevara Kalmar Verkstad.
Herr talman! Jag känner mycket väl till att det går bra för Kalmar Verkstad i dag, Bernt Nilsson. Det var bara ett exempel på det ni skriver i er reservation 1: ”Åtgärder av det slaget” — nämligen generella åtgärder — ”är mycket resurskrävande samtidigt som man inte har någon garanti för positiva effekter.” Jag skulle bara vilja fråga Bernt Nilsson vad ni lägger in för betydelse i ordet garanti. I de här sammanhangen kan man ju — i varje fall enligt min uppfattning — inte garantera någonting. Man kan försöka styra resurserna och den arsenal som man har till sitt förfogande för att påverka utvecklingen, men jag har svårt att se att man kan garantera någonting. När det sedan gäller resonemanget om generella eller selektiva åtgärder, Bernt Nilsson, kan jag för min personliga del säga att jag inte är någon förespråkare för endast generella åtgärder. Men jag har gjort det som jag tycker logiska konstaterandet att om vi inte med generella åtgärder kan åstadkomma ett starkt näringsliv och därmed en så differentierad arbetsmarknad som möjligt, så kommer de selektiva åtgärderna att kosta oss väldigt stora resurser. Selektiva åtgärder är till rätt stor del enligt min uppfattning ett bevis på att den generella ekonomiska politik som förs inte — om vi bortser från konjunkturförändringarna — helt klarat problemen. Därför måste man sätta in begränsade selektiva åtgärder. Jag ser en kombination av dessa båda saker som det riktiga för att vi på sikt skall klara problemen i vårt land. Det viktigaste är emellertid att vi ser till att svensk industri återigen blir konkurrenskraftig, oavsett om den ligger i Bergslagen, i bruksorterna, i Värmland eller någon annanstans. Det är det enda som kan trygga jobben.
Herr talman! Det sista håller jag verkligen med om. Det är bara att hoppas att svensk industri också inser detta och börjar att investera i stället för att ägna sig åt bankaffärer. Nu säger Bengt Wittbom att man inte kan garantera någonting. Det är väl kanske riktigt i och för sig. Men hur vet Bengt Wittbom i så fall att de generella åtgärderna är de bästa? Anna-Greta Leijon har tidigare i dag frågat hur många sysselsättningstillfällen som skapades i det inre stödområdet när man sänkte arbetsgivaravgiften generellt. Det skulle vara intressant att få veta vad det har givit. Det går kanske inte att ange hur mycket de selektiva åtgärderna ger, men det är alldeles uppenbart att man måste sätta in hjälpmedlen där behoven är som störst. På det sättet anser vi att vi når de bästa effekterna.
Herr talman! Det är bara att se till att svensk industri sätter i gång och investerar igen, säger Bernt Nilsson. Men det kan väl inte ha förbigått Bernt Nilsson att det finns alldeles för uppenbara skäl till att man inte investerar i så stor utsträckning som skulle vara önskvärt. Den saken har diskuterats tidigare i debatten, nämligen kostnadsläget. Jag noterar Bernt Nilssons inlägg här som åtminstone ett halvt medgivande att vad som krävs är att vi klarar kostnadsläget och därmed får i gång investeringarna. Som vi alla vet påverkar löneutvecklingen kostnadsbilden i allra högsta grad. Sedan vill jag bara säga att en ensidig inriktning på enbart selektiva åtgärder blir väldigt dyr. Skall det vara selektiva åtgärder måste det vara en typ av begränsade åtgärder som understöder kravet på lönsamhet och som understöder utvecklandet av lönsamma jobb. Jag tycker att det är dags att vi återigen i det här landet börjar göra den koppling som är nödvändig för att vi skall kunna hantera resurserna på rätt sätt, dvs. att vi definierar trygga jobb med den riktiga definitionen, nämligen lönsamma jobb. Det är hela tiden en konkurrenskraftig produktion som skall betala lönerna till människorna ute i industrin och även lönerna till människorna i den offentliga sektorn. Det är detta vi måste satsa på, Bernt Nilsson, och det är därför utskottsbetänkandet ser ut som det gör i år.

Herr talman! I ett läge då sysselsä! gsgraden är något lägre än normalt är det speciellt viktigt att det i allt politiskt beslutsfattande finns ett medvetet regionalpolitiskt tänkande. Tillgången till arbete är sämst inom stödområdena 5 och 6, dvs. inom inlandsdelarna av våra skogslän. Dessa områden utgörs av kommuner som under den aktiva flyttningspolitikens tid — dvs. under främst 1960-talet — förlorade 20-30 26 av sin befolkning, och då främst unga människor. Dessa kommuner har ej råd att ytterligare minska sitt befolkningsunderlag. Tyvärr måste man i dag konstatera att den internationella lågkonjunkturen — tillsammans med det svenska kostnadsläget — gör att det just nu inte finns tillräcklig tillväxt i näringslivet. Det finns emellertid en sektor där det enligt min mening just nu borde sättas in regionalpolitiska medel. Stödområdena 5 och 6 är mycket rika på inhemsk energi.

Självfallet skall också regionalpolitiskt stöd utgå till alla företag som producerar inhemsk energi av torv och klenvirke m.m.

Jag är medveten om att det är till fördel för berörda kommuner om regionalpolitiskt stöd får utgå till kommunala värmeanläggningar, men eftersom dessa inlandskommuner tillhör rikets högskattekommuner får åtgärden ses som ett inslag i en förbättrad kommunal skatteutjämning. Ett regeringsförslag i den riktning som jag här har skisserat bör omfatta en tidsperiod på i första hand tre år. På grund av att det är viktigt att besluten fattas snabbt borde reglerna utformas så, att besluten i de flesta fall kan fattas på länsplanet. Industriministern berörde i sitt inledningsanförande att länsstyrelserna kartlagt den inhemska energin i länsplaneringsarbetet. Det är bra — underlag finns. Nu gäller det att få god fart på övergången från olja till inhemsk energi. Ett regionalpolitiskt stöd till framtagandet av inhemsk energi i stödområdena 5 och 6 skulle snabbt ge många arbetstillfällen. Det skulle vara en bra satsning för berörda kommuner — men även för staten. Framför allt skulle det emellertid vara en god insats för de människor som gärna vill leva och bo i Norrlands inland.

Herr talman! Det s.k. Norrlandsproblemet har det pratats om länge. Hur länge till? Den frågan ställs nu i Norrbotten allt oftare och med allt större skärpa.

Ändå händer så litet av det som borde kunna hända. Det sätts in s.k. stödåtgärder. Det görs s.k. arbetsmarknadspolitiska insatser. Och så konstateras det att problemen kvarstår. Detta senare sker även i det utskottsbetänkande vi i dag behandlar. Utskottet säger sig dela den uppfattning som redovisas i vpk-motionen 832 och konstaterar att åtskilliga av våra förslag förts fram även från länet, t.ex. i Länsplanering 1980. Javisst, vi lever inte i något lufttomt rum. Vi har tagit aktiv del i utarbetandet av denna länsplanering, och jag hoppas att utskottets ledamöter känner till att den arbetats fram på ett öppet sätt med remisser till organisationer i länet och med 172 svar som resultat. Man skulle önska att mer av det som sker på beslutsnivå hade den förankringen. Nå, dessa i och för sig välvilliga skrivningar, som det brukar heta i det här huset, leder inte utskottet fram till något annat än att det finns en stark medvetenhet och vilja hos statsmakterna att komma till rätta med problemen i Norrbotten. Och så hänvisar man till en kommande regionalpolitisk proposition, där man förväntar sig att regeringen skall lägga fram ett samlat förslag till åtgärder för länet. Den förväntan delas uppenbarligen av de socialdemokratiska utskottsledamöterna, som nöjt sig med att i ett något pliktskyldigt särskilt yttrande redovisa sin uppfattning att hittills gjorda insatser inte är tillräckliga. En ny proposition kommer alltså. Jag vet inte hur långt det är möjligt att tänja på norrbottningarnas tålamod. Men kanske finns det de som sätter gränsen där och säger att den här propositionen nu äntligen måste innehålla de konkreta förslag som saknats i långa tiders uttalanden om nödvändigheten av stora satsningar på både kort och lång sikt — uttalanden som f. ö. också återfinns i utskottsbetänkandet. Det handlar ju, som sagt, inte om något som plötsligt ramlat ner från skyn som ett svårt problem. Efter åtskilliga decenniers utredande kom 1968 länsutredningen BD 80, som med rätta kallades för en larmsignal, en uppfordran till politiker, arbetsmarknadsparter, forskare och andra att uppmärksamma vad som skulle ske, om inte åtgärder snabbt sattes in. Det var alltså 1968, nära 20 år efter det att en utredning i slutet av 1940-talet hade haft till uppgift att slutgiltigt lösa de återstående Norrlandsfrågorna. I inledningen till BD 80 anges tre siffror som ger kärnan av problemen i länet med de slösande rika naturresurserna. Där står: ”Dess folkmängd är bara 3,5 Je av landets, dess export hela 12 90 därav, men ändå har länet 10-25 960 av dess arbetslöshet.” Dagens siffror är inte särskilt mycket annorlunda, och är de det så är de det i negativ riktning. När BD 80 presenterades bodde ca 260 000 människor i länet. Utredningen visade att om 1970-talet skulle medföra balans i flyttningarna så skulle den naturliga befolkningsökningen fram till 1980 innebära att befolkningen skulle uppgå till 306 000 människor. Om prognosperioden skulle uppvisa samma flyttningsmönster som tidigare så skulle befolkningen 1980 uppgå till 258 000 människor. Men utan nya stödformer eller initiativ skulle det 1980 finnas sysselsättning bara för 194 000 människor, även om man skulle kunna hämta in en del av undersysselsättningen. Utredningen visade vidare att det för en rimlig balans skulle krävas mellan 1500 och 1700 nyskapade arbetsplatser årligen, medan man räknade med att lokaliseringspolitiken skulle kunna ge omkring 500 nya arbetstillfällen per år. Hur blev det då? Ja, facit för 1970-talets norrbottniska utveckling visar, att länet när det gäller undersysselsättning står praktiskt taget vid samma punkt som när länsutredningen BD 80 gjordes. Befolkningen uppgick vid ingången i 1980-talet till 267 000 människor, och undersysselsättningen är nu så omfattande, att näringslivet i länet egentligen bara skulle behöva omkring 200 000 människor. Bedömningen i BD 80 av de regionalpolitiska effekterna var påfallande realistisk. Enligt officiell statistik har regionalpolitiken totalt gett mellan 500 och 600 arbetstillfällen per år, och i de siffrorna inryms då effekterna av att en teknisk högskola har uppförts i Luleå, att ett militärt förband förlagts till Arvidsjaur och dessutom att ett antal nya industrijobb tillkommit. Nog illustrerar detta det befogade i Jörn Svenssons frågor tidigare i dag om den förda politikens effekter. Det är nu inte så att norrbottniska myndigheter och på olika sätt engagerade människor låtit den här utvecklingen ha sin gång utan att man påtalat vad som skett — tvärtom. I länsstyrelsens länsrapporter från 1977, 1978 och 1979 finns klara varningar för att situationen i länet snabbt försämras. Av dessa rapporter framgår att välfärdssituationen i Norrbotten i viktiga avseenden är sämre än i andra delar av landet och att detta främst gäller möjligheterna att få utkomst. Undersysselsättningen och möjligheten att få arbete, särskilt för kvinnor och ungdomar, är avsevärt besvärligare än i andra regioner. Dessutom bedömer länsstyrelsen risken för en mycket stor utflyttning ur länet av samma karaktär som under 1960-talet som överhängande. Och man konstaterar att detta skulle stå helt i strid mot av riksdag och regering enhälligt uttalade regionalpolitiska målsättningar. Välfärdsbristerna i länets situation har f.ö. också dokumenterats. De som nu i regeringskansli och i arbetsgrupper, åberopade i olika sammanhang, följer utvecklingen i Norrbotten bör som en viktig källa till kunskaper ta till sig Social utvecklingsplanering i Norrbottens län, ett särskilt projekt som bedrevs under åren 1976-1980. I studien Välfärd och flyttning har forskarna Nils Sundberg, vid Umeåuniversitetets geografiska institution, och Kjell Öström, vid länsstyrelsen i Norrbotten och vid högskolan i Luleå, beskrivit 1970-talets omfattande flyttningar inom länet och mellan länet och i andra delar av landet. Även denna studie ger värdefullt material för nödvändiga åtgärder. Där konstateras t.ex. att den tidvis minskade utflyttningen, som naturligen kan bero på att arbetsmarknadssituationen även i andra delar av landet varit kärvare, åstadkommit ökad arbetslöshet i länet. Under konjunkturuppgången 1979/80 märktes en tydlig ökning av trycket på arbetslösa människor och sådana som finns i omskolning, att flytta till sydligare regioner. Även denna studie visar klart att de lokaliseringspolitiska stödformerna inte har kunnat ge den tillväxt inom industrin som behövs för att öka sysselsättningen och befolkningen i länet. Och det är i denna situation, med en mycket stor spännvidd mellan uppställda mål och faktiska utvecklingstendenser samt med brist på kraftfulla insatser, som kraven nu ställs allt skarpare, som tvånget att flytta upplevs som helt oacceptabelt och insikten om länets möjligheter uppfordrar till åtgärder. Det är i den situationen som det nu allt tydligare sägs ifrån att Norrbottens befolkning måste få mer att säga till om när det gäller frågan om hur länets naturtillgångar skall utnyttjas och vidareförädlas. När dessa frågor diskuteras inom länet konstateras det ofta att utvecklingen under de närmaste åren kan ta tre vägar. Den första är att de nuvarande problemen består och kanske i vissa avseenden t.o.m. fördjupas som t.ex. i Malmfälten, där hotet mot huvudnäringen kan föra med sig ytterligare försämringar av utkomstmöjlig heter och kommunal service, med allt vad det innebär av sociala problem, utslagning, ungdomsarbetslöshet, osv. Den andra vägen är att det genom statliga insatser genomförs i första hand ett betydande utvecklingsprogram, som då naturligtvis skulle innefatta en breddning av basindustriernas verksamhet, en kraftigt ökad inriktning på att prospektera och forska kring naturresurserna, en utbyggd högre undervisning osv. Den tredje vägen är att människorna i regionen, kanske i konflikt med intressen i det övriga landet, tar över den formella beslutsrätten i ett antal av länets nyckelfrågor. Den som såg TV-programmet Nattugglan för ett par veckor sedan vet att det inte är oansvariga himlastormare som för fram det senaste alternativets radikala tankar, utan att även fackföreningsmän med förankring i stora arbetargrupper börjar luta åt tanken att det behövs något som skakar om mer än demonstrationer och uttalanden. För arbetsmarknadsutskottet torde det stå klart att vpk-motionen väckts i syfte att ge uppslag för en fortsatt utveckling som följer den andra av de vägar som skisseras i norrbottningarnas diskussioner. Vi har gjort det främst därför att den nuvarande regeringen inte visat vilja eller förmåga att vidta tillräckliga åtgärder. Visserligen räknar man ständigt och jämt upp vad man gjort och vad som är på gång, men när det s.k. Norrbottenspaketet avlämnades sades det från regeringshåll att man då satte in alla tillgängliga resurser. Alltså: När man ansträngde sig till det yttersta förmådde man ändå inte pressa ned undersysselsättningen i Norrbotten till under 20 26! Undra på att löften om nya propositioner inte väcker någon större förväntan! Arbetsmarknadsmyndigheterna i länet presenterar just i dag nya siffror för läget. I Norrbotten redovisas alltså i dag 8 878 arbetslösa, vilket är 878 fler än förra året. Av dessa arbetslösa är 3 091 ungdomar under 25 år, vilket är 355 fler än förra året. I länet som helhet är 5,2 20 av befolkningen utan arbete. Rycker vi loss enskilda delar av länet ställs vi inför än mer skrämmande siffror. Pajala har nu 10,8 20 arbetslösa, Kiruna 6,4 26 och Luleå 3,3 90. Svårigheterna finns alltså även i tätorterna, och totalt sett står f. ö. Luleå för det högsta antalet arbetslösa i dagens mätning. I går, den 7 april, uppmärksammades situationen i Norrbotten på olika sätt. Det skedde med anledning av årsdagen av den ungdomsrörelse som uppkallats efter datumet. Sjunde april-rörelsen är ett av uttrycken för att Norrbotten inte gett upp, att det lever kvar en anda av att vårt län är en närande, absolut inte tärande del av landet. Vi vet att vi i vårt län har för vår del av världen unika resurser. Där finns en enorm outnyttjad bas för biologisk produktion — mat, trä, torv och annan biomassa — mineraler och energi. Vi har välbyggda samhällen, bra utbildning och forskning. Inom länet skapas stora kapitalöverskott. Men dessa resurser kommer inte alls länet till godo. Dessa resurser, menar vi, måste finnas i botten för en planering av Norrbottens framtid, en planering som givetvis skall utgöra en del av en 8 Riksdagens protokoll 1980/81:114-115 rekonstruktion av hela Sveriges ekonomi. Det måste äntligen bli fullständigt klart överallt att en positiv utveckling i Norrbotten är till fördel för hela landet. Resurserna för denna utveckling har vi redovisat i den motion som jag härmed vill yrka bifall till. Vi vill att Norrbotten i planeringsarbetet skall ses som ett försökslän. Nu har krav ställts också på att inom länet skall utses två kommuner, Övertorneå och Pajala, till försöksområden för en planerad utveckling. Förslaget från LO-sektionerna i de anförda kommunerna har fått stöd från den socialdemokratiska distriktskongress som hölls under den gångna helgen. Det bör komma till uttryck i konkreta ställningstaganden från socialdemokraternas sida till frågan om en planerad utveckling, mer konkreta än det som uttrycks i det särskilda yttrandet. För det är på tiden att politiker överallt inte längre bara ”följer utvecklingen”, som det heter i utskottsbetänkandet, utan verkligen hör på vad som sägs från Norrbotten.

Herr talman! Det nu föreliggande betänkandet nr 23 från arbetsmarknadsutskottet behandlar det stora ämnet regionalpolitik. Låt mig inledningsvis konstatera att betänkandet är föredömligt klart i redovisningen av regeringens förslag och de många motioner som behandlas. Diagram och tabeller ger god information om nuläge och medel. Av betänkandet framgår också att regeringen avser att under nästa riksmöte lägga fram en s.k. stor regionalpolitisk proposition och att många frågor utreds i syfte att redovisas i den kommande propositionen. Det är också hedervärt att utskottet ånyo framhåller att möjligheterna att uppnå åsyftade regionalpolitiska resultat är beroende av ett expanderande näringsliv. De senaste årens svaga industrikonjunktur både här i Sverige och i omvärlden har drastiskt visat regionalpolitikens oförmåga i en nedåtgående konjunktur. Detta är extra kännbart i Norrbotten. Utskottet anför alldeles riktigt att Norrbotten domineras av stora, exportberoende företag — LKAB, NJA, ASSI m.fl. Sex av tio industrianställda arbetar i sådana företag. Tar man med dem som indirekt är beroende av storföretagen, är antalet uppe i åtta av tio. Följaktligen innebär detta exportberoende att den nuvarande nedgången i den internationella konjunkturen blir särskilt besvärande i Norrbotten. En annan sanning är att förutsättningen för en i längden framgångsrik regionalpolitisk satsning i övre Norrland är att i Sverige förs en politik som ger producerande företag internationell konkurrenskraft och därmed möjligheter att öka produktionen. Därtill måste företag verksamma i vårt land få möjlighet till en rimlig avkastning på investerat kapital, detta för att ge företagskunniga personer ökad tro på framtiden och därmed lust att satsa viljekraft och resurser på ett ökat företagande. Herr talman! Ett mångårigt krav från Norrbotten är att de där arbetande stora statliga företagen också skall ha sina huvudkontor i länet. Det är ett krav som jag har arbetat för från mitt första riksdagsår. Att statsdrift inte är någon garanti för framgångsrik industriell verksamhet, ger utvecklingen i Norrbotten belägg för. Norrbotten har tyvärr landets högsta arbetslöshet. Trots att ägaren — staten — satsat miljardbelopp de senaste åren på investeringar och för att täcka driftsförluster har sysselsättningen vid de statsägda företagen nedgått. Även de statliga företagen är för sina anställdas trygga försörjning på längre sikt beroende av att kunna producera varor till internationellt sett konkurrenskraftiga priser. Tyvärr är det alltför många ivriga kritiker som låtsas glömma denna ofrånkomliga sanning, bland dem här alldeles nyss Eivor Marklund. Högre skatter skulle ytterligare försämra våra möjligheter att sälja svenska produkter i internationell konkurrens. Herr talman! Den grundläggande förutsättningen för en ökad industriell verksamhet i norra Sverige är en positiv utvecklingstrend i vårt land. Norrbotten och Norrland har gott om bra arbetskraft. Genom god tillgång på älvbaserad elkraft finns också landets billigaste och säkraste energi i norra Sverige. När världskonjunkturen vänder uppåt finns i Norrbotten goda utvecklingsmöjligheter såväl inom basindustrierna som för jordoch skogsbruk och för småföretagsamhet. Med särskild styrka gäller för Norrbotten angelägenheten att sänka avståndskostnaderna. Det ärt.ex. besvärande att SAS på sin Norrlandslinje synes ha priser som vida överskrider verklig kostnad. Det är naturligtvis också besvärande att nuvarande malmfraktpris mellan gruvorna och hamnarna innebär att LKAB betalar mycket högre fraktkostnader än sina konkurrenter. Läget är kritiskt. Priset på malmfrakt är ett hot mot LKAB:s fortlevnad och därmed även ett hot mot SJ:s framtida inkomster av malmbanan. Ett större mått av realism och regionalpolitiskt tänkande måste prägla en kommande uppgörelse mellan de statliga företagen LKAB och SJ. År 1977 beslöt den svenska regeringen att, för att stödja utvecklingen i norr, bygga drygt 130 km väg på svensk mark av mellanriksvägen Kiruna-Narvik. Tidigare utredningar såväl i Sverige som i Norge hade övertygande visat att båda ländernas näringsliv och turism skulle stimuleras av en väg på denna sträcka. Detta argument har ytterligare stärkts av aktiviteten för oljeoch gasproduktion i Nordnorge. Från norskt ansvarigt håll hade före 1977 uttalats att en väg av god standard skulle vara färdig i Norge vid samma tid som den svenska delen av denna för oss viktiga mellanriksväg. Den norska regeringen avser inte att hålla sitt löfte. I dagsläget talar allt för att den svenska vägdelen, som kostat 350 milj.kr., kommer att under många år vara en rekordlång återvändsgränd om 130 km. Det är ett svek mot såväl nordiska samarbetstankar som behovet av stimulans till verksamhet i dessa av den internationella konjunkturen hårt drabbade bygder. Herr talman! I nu föreliggande betänkande har tre motioner behandlats där jag står som första namn. I motion nr 1823 framförs önskemål om prövning av generella medel, t.ex. taxesättningar med regionalpolitiskt syfte, regionala investeringsfonder och differentierade arbetsgivaravgifter och eltaxor. Utskottet anför att en utredning om de generella och selektiva medlen och deras utformning bl.a. skall pröva motionens förslag och lämnar därför i nuläget motionen utan åtgärd. ”Genom framsynta investeringar har Luleverken i nuläget en metallurgidel av god klass. Upprustning av universalvalsverket pågår. Även denna enhet kommer snart att bli tidsenlig. I SSAB:s perspektivplan sägs vidare att det är nödvändigt att finna vägar att uppnå tillfredsställande lönsamhet för SSAB:s profiltillverkning. Vidare sägs: ”För SSAB synes den mest rationella lösningen vara en genomgripande ombyggnad av Luleås finvalsverk. Investeringen beräknas till ca 250 milj.kr.”. Samtidigt konstateras dock att en investering av denna storlek inte nu ryms inom SSAB:s finansiella ramar. Hundratals milj.kr. satsas av Sveriges skattebetalare för att ordna beredskapsarbeten åt arbetslösa i Norrbotten. Detta är alla överens om. Samtidigt borde dock insikten växa om angelägenheten av att kunna skapa framtida lönsamma arbetstillfällen i Norrbotten. Mig synes naturligt att man av sysselsättningsmedel som går till Norrbotten avdelar de ca 250 milj.kr. som fordras för att bygga om finvalsverket i Luleverken och därmed få en mera komplett järnförädlingsverksamhet vid Luleverken. Projektering och investering beräknas ske under en treårsperiod. En sådan satsning skulle säkra arbetet för ca 180 personer vid finvalsverket samt därtill vara ekonomiskt positiv för övriga delar av Luleverken. Enligt uppgift har svenska företag med god kompetens färdiga planer för hur ombyggnaden bör göras. Investeringen i finvalsverket bör alltså kunna göras med svenskt ingenjörskunnande och inhemsk arbetskraft. Ombyggnaden av finvalsverket skulle därmed också vara positiv för svensk verkstadsindustri. För Sveriges framtid är det ett livsintresse att öka industrins andel av i landet sysselsatta. Detta är dubbelt angeläget i Norrbotten där andelen arbetslösa är mycket stor.” Jag beklagar att ett enat utskott avstyrkt motionen. Sverige har inte obegränsade medel till förfogande för investeringar och beredskapsarbeten. Beredskapsmedel borde få användas till denna angelägna investering. Slutligen, herr talman! Önskemålen i motion 1824 om ökade anslag till Norroch Västerbotten för åtgärder i anslutning till länsplaneringen avstyrker utskottet med den för mig glädjande motiveringen att regeringen avser föreslå riksdagen att öka ifrågavarande anslag.

Herr talman! Jag vill först något beröra arbetsmarknadsläget i mitt hemlän Västerbotten. Därefter avser jag att ägna några minuter åt de frågor om regionalpolitisk forskning som berörs i motion 1874. Lågkonjunkturen har satt djupa och klara spår i Västerbottens län. Det framgår bl.a. av att antalet lediga platser har minskat kraftigt. De nyanmälda lediga platserna minskade från februari 1980 till februari i år från ca 2 150 till ca 1 240, dvs. drygt 900. Den procentuellt största minskningen noteras inom tillverkningsindustrin. Även antalet kvarstående lediga platser har minskat drastiskt. Den 1 februari 1981 var antalet kvarstående lediga platser ca 650, vilket är en halvering jämfört med föregående år. Antalet varsel har fortlöpande ökat under vintern. Varselläget är f. n. extremt högt. Vid februari månads utgång hade över 30 företag varslat sammanlagt ca 940 personer om uppsägning. De flesta varslen berör Skellefteåområdet. De många inneliggande varslen i länet utgör en betydande osäkerhetsfaktor när det gäller möjligheterna att bedöma arbetsmarknadsutvecklingen framöver. Läget försvåras också av den ovisshet som råder beträffande Hörneforsfabriken. Ett eventuellt beslut om nedläggning av hela fabriken skulle innebära att ca 420 personer, eller drygt 20 90 av Hörnefors befolkning i aktiva åldrar, skulle bli friställda. En sådan utveckling får inte ske. Här måste regeringen ta sitt ansvar för sysselsättningen. Ca 9200 arbetssökande registrerades vid förmedlingarna i februari. Antalet kvarstående sökande uppgick till ca 4800, en ökning med 700 jämfört med motsvarande månad i fjol. Den största ökningen noteras bland arbetslösa kassamedlemmar. Men även bland ungdomar och kvinnor har arbetslösheten ökat. Det här är siffror som alla pekar i fel riktning. Värst drabbad kommun är Sorsele, där mer än 8 Zo av befolkningen i åldern 16-64 år är registrerad som arbetslös och där 11 96 av ungdomarna upp till 24 år är arbetslösa. Åtstramningen inom den offentliga sektorn väntas medföra en minskning av det kommande rekryteringsbehovet, vilket kommer att drabba sysselsättningen hårt, främst genom att ungdomarnas och kvinnornas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden försvåras. Arbetsmarknadssituationen i ett län som Västerbotten varierar emellertid starkt mellan olika länsdelar. Detta är ett förhållande som det ofta är svårt att skapa insikt om i den rikspolitiska debatten. Den borgerliga regeringen försöker också dölja dessa problem genom att skjuta över ansvaret för regionalpolitiken på regionerna själva. Ni måste skärpa er, sade industriministern till länsstyrelserna på en konferens nyligen. På detta sätt avhänder sig regeringen ansvar för de svårast utsatta delarna av Norrlandslänen. Den inomregionala obalansen i ett län som Västerbotten framgår mycket tydligt av den bild som nu visas på bildskärmen. arbetsmarknadspolitiska åtgärder och andelen förtidspensionerade är dubbelt så stor i inlandet som i kustregionen. De olika fälten i diagrammet visar nedifrån räknat kvarstående arbetssökande, beredskapsarbetare, anställda i SAFAC och med lönebidrag, antalet personer som genomgår arbetsmarknadsutbildning och högst upp antalet förtidspensionerade. Av diagrammet framgår att 10 96 av befolkningen i Umeå arbetsförmedlingsdistrikt på dessa sätt är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Motsvarande andel i Vilhelminadistriktet är 20 90. Inomregional obalans av denna storleksordning kan inte avhjälpas av länsorganen själva. Jag anser att staten måste ta ett direkt ansvar för skogslänens inlandsoch fjällbygd. Centerpartiet, som lovade så mycket i fråga om regionalpolitik, har dåligt kunnat infria förväntningarna. Regeringen, ledd av centerns partiordförande, rekommenderar återigen ökad rörlighet. Men ökad rörlighet utgör ett hot om utarmning av Norrlands inland. Vi måste avvärja det hotet! Jag skall nu övergå till att med några ord beröra de frågor om regionalpolitisk forskning som jag tillsammans med ett antal medmotionärer har tagit upp i motion 1874. Samordning av näringspolitik, kommunikationspolitik och regionalpolitik är nödvändig, om vi i ett läge av långsam tillväxt skall uppnå målen för regional utveckling. Den forskning och utbildning som utförs vid universitet och högskolor uppmärksammar inte dessa samordningsproblem i tillräcklig utsträckning. En sådan, över sektorsgränsen orienterad regional forskning är därför angelägen. Umeå universitet är genom sin lokalisering och forskningsprofil väl lämpat att bedriva denna regionalpolitiska forskning. Det föreslagna regionalpolitiska forskningsinstitutet bör därför snarast inrättas. Också forskningen kring skogsnäringens problem är viktig för skogslänens utveckling. Det gäller såväl ekonomisk som biologisk och teknisk forskning. Mot denna bakgrund är hoten mot skogshögskolan i Umeå ytterst alarmerande. Jag beklagar djupt att jordbruksminister Anders Dahlgren inte velat ge klart besked om att skogshögskolan i Umeå skall få utvecklas i enlighet med tidigare fattat riksdagsbeslut. Jag anser det ytterst viktigt att den skogsvetenskapliga fakulteten i Umeå får byggas ut under de närmaste åren. I nämnda motion tar vi också upp förslag om att till Norrlandsfonden knyta ett regionalt forskningsråd. Vår avsikt är att man med detta skulle kunna fortsätta den framgångsrika verksamhet med kontaktforskare som bedrivits under tre år på försök. Dessa kontaktforskare har varit knutna såväl till små och medelstora företag som till myndigheter. En på det här sättet fortsatt verksamhet skulle kunna initiera utvecklingsinsatser av mycket stor betydelse för landsdelens utveckling. Slutligen vill jag betona behovet av utvecklingsoch utbildningsinsatser på energiområdet. Det borde vara naturligt med tanke på Norrlands stora energitillgångar och den norrländska industrins energibehov att i denna landsända göra forsknings-, utvecklingsoch utbildningsinsatser på energi området. Bl. a. behövs det en utbildning för energiplanering. Industriell Nr 114 verksamhet med anknytning till bl.a. torvhantering och flisproduktion bör Onsdagen den kunna utvecklas. Jag menar att en samordnad satsning på de här områdena —g april 1981 med hjälp av bl.a. Umeå universitet och högskolan i Luleå snarast bör komma till stånd.

Herz talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1980/81:23 anges mycket riktigt att Västernorrlands län sedan år 1960 förlorat i runt tal 6 000 arbetstillfällen i skogsindustrin. Regeringen har lämnat ett förslag beträffande NCB:s framtid, som, om det genomförs, innebär förlust av ytterligare 1000 arbetstillfällen inom denna näring. Minskningen av antalet industrisysselsatta i länet under 1979 och 1980 genom nedläggning eller personalinskränkning uppgår till 925 personer eller 4 90 av de industrisysselsatta. Nya nedläggningshot gäller, förutom NCB-anläggningarna i Köpmanholmen, Dynäs och Johannedal, bl.a. AB Eiser i Sollefteå med åttiotalet anställda. Det betyder alltså att ytterligare 1 165 industriarbeten är hotade. I länet pågår en del utbyggnader och strukturrationaliseringar, vilka tillsammans kommer att reducera antalet arbetstillfällen vid industrin med uppskattningsvis 375. Härtill skall läggas den s.k. multiplikatoreffekten, som indirekt leder till förlust av ytterligare 900 arbetstillfällen. Detta har medfört att länsstyrelsen, som tidigare räknat med en sysselsättningsökning mellan 1975 och 1985 med 6 350 arbetstillfällen — och det är en optimistisk beräkning — nu fått minska prognosen till praktiskt taget ingenting i ökning. I detta läge knyts — som vanligt höll jag på att säga — ett visst hopp till den offentliga sektorn. Men som alla vet pågår en våldsam högerkampanj mot en sådan ökning av den offentliga sektorn, en kampanj där det i stället krävs en minskning av antalet offentligt anställda. Regeringens argument är märkligt: Industrin behöver arbetskraften, och den skall inte tas av kommuner och andra. Men då frågar man sig: Hur kan den i Västernorrlands län sviktande industrin — som jag nyss gav exempel på — som lägger ned och permitterar ta emot eventuell arbetskraft från den offentliga sektorn? Det resonemanget håller inte. Marssiffrorna från länsarbetsnämnden visar 4 581 registrerade arbetslösa och 2 096 lediga platser, anmälda till arbetsförmedlingen. Trenden pekar alltså på en situation då det går uppemot tre arbetslösa på varje ledig plats. Läget är betydligt allvarligare än dessa siffror visar. För det första är flertalet av de lediga platserna sådana som kräver yrkesutbildning, dvs. lärare och yrkesutbildade metallarbetare, medan de arbetssökande oftast inte har någon relevant yrkesutbildning. För det andra är det ett känt faktum, att när arbetslösheten är svår, är det många, framför allt hemarbetande kvinnor, som inte anmäler sig till arbetsförmedlingen, trots att de vill ha jobb. En tredje grupp är de 1589 som i februari befann sig i arbetsmarknadsutbildning. Läget är nu sådant att en stor del av dessa kommer att återgå till direkt arbetslöshet efter utbildningen. Undersökningar visar f. ö. att många inom gruppen förtidspensionerade har fått förtidspension eller kanske sjukbidrag på grund av att det inte fanns något lämpligt arbete. Detta är, herr talman, en dyster bild, som inte blir bättre genom de stora problem som byggnadsmaterialindustrin uppvisar. I en ort som Söråker i Timrå kommun, där vi har två till byggnadsmaterialindustrin knutna företag - Gullfiber och Gunnebo med flera hundra anställda — drabbas dessa industrier som tillverkar dels isoleringsmaterial, dels spik hårt av den kraftiga minskningen i byggandet under de senaste åren. Jag vill säga några ord om utvecklingen i allmänhet i Norrland. Jag har sökt belysa den i min motion 619 och har där betecknat utvecklingen i Norrland som en resursexploatering från avlägsna kapitalcentra. Mönstret är genomgående sedan sekler tillbaka. Precis som i kolonierna exploaterades malmen, skogen, vattenkraften och arbetskraften. Många av oss kan själva minnas vågen av vattenkraftsbyggen i våra älvar på 1940 och 1950-talen. Förhoppningarna knöts åtminstone i början till att industrier skulle bli förlagda till närheten av ”det vita kolet”, som vattenkraften kallades. Men snart fann man nya revolutionerande metoder för kraftöverföring som möjliggjorde transport även av elkraft söderut. Det gjordes ganska stort väsen av den nya s.k. regionalpolitik som infördes i mitten av 1960-talet. Den kraftiga industriella expansion som kännetecknar utvecklingen i större centra i landets södra delar ledde som vi vet till en överhettning. I detta läge blev det intressant att flytta över en del företagsamhet till Norrland, därför att det där fanns arbetskraftsresurser, samtidigt som staten ökade stimulansåtgärderna. Och då skedde faktiskt en viss expansion i Norrland, och en viss ökning av industrisysselsättningen kunde också ske. Men en sak skall man lägga märke till när man tittar på den här sysselsättningsstrukturen, och det är att det ofta gällde svaga branscher och industrier. Jag tänker på t.ex. textilindustrin, som hade svårt att klara verksamheten i överhettade centra men som begav sig till Norrland på grund av att man fick generösa bidrag. Det var gårdagens dynamiska industrier, bli ett slags framtidshopp för denna landsända. Det hoppet blev kortvarigt i många fall. Men mönstret var det gamla vanliga. Landsändan har fått förbli en resurspool, som för sin utveckling är hänvisad till initiativ utifrån. Det framstår numera som klart att denna typ av regionalpolitik inte bryter mot det gamla koloniala mönstret. Men det finns nu, herr talman, en växande tendens i Norrland att få lämna rollen som enbart resursenhet. En strävan finns att regionalt få disponera regionalt förankrade resurser, att få fram nya, mera framtidsinriktade produkter. De regionala utvecklingsfonderna antyder en viss tendens. I motion 1980/ 81:1100 har vårt parti föreslagit produktionsavgifter på vattenkraftföretagens övervinster som bl.a. syftar till att skapa regionala fonder. Något av denna idé finns också i flerpartimotionen 1427 av Sven Lindberg m.fl., där jag är medmotionär. I motionen föreslår vi att Jämtlands län skall bli försökslän för att ”under en period av fem år pröva en friare användning av statliga regionala medel och pröva nya samarbetsformer mellan regionala statliga organ”. I vpk-motionen 619 om inrättandet av ett tvärvetenskapligt forskningscentrum i Västernorrlands län är syftet att uppnå en regionalt förankrad forskning för förädling och ny industriell utveckling. Produktionen i morgondagens expansiva sektorer måste redan i dag initieras. Det är också en fråga om följdriktig utveckling av länets högskola i samarbete med Umeå universitet. Som socialister är vi i vårt parti emot centralbyråkrati och för en decentralisering i betydelsen demokratisering. Det är en vulgäruppfattning som ofta gör sig gällande att socialister skulle vara för centralstyrning. Vi är för en demokratisk decentralisering som ger ökat förtroende åt regionala och lokala demokratiska organ. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till motion 1980/81:619. Jag övergår till att kommentera motion 618 om ett åtgärdsprogram för Sollefteå kommun. Situationen i kommunen beskrivs väl i betänkandet på s. 67. Kommunens arbetskraft uppgår till 11 000 enligt SCB:s beräkningar. Av dessa är 1 100 arbetslösa eller föremål för arbetsmarknadsåtgärder i dag. Om allt går enligt det statliga Eisers intentioner kommer inom kort 80 kvinnor att ställas utan arbete. I och med friställandet av dessa 80 har på kort tid denna lilla Norrlandsstad mistat 200 industriarbetstillfällen. Men det har gått rätt tyst till. Antag, herr talman, att det gällt en större stad och proportionellt ett par tusen industrijobb. Då hade säkert bullret varit verkligt hörbart. I Sollefteå kommuns ytterområden — på platser som Junsele, Ramsele och Edsele — hotas nu underlaget för befolkningens service om detta får fortgå. I en kartläggning av den lokala arbetsmarknaden, verkställd av länsstyrelsen i Västernorrlands län år 1979, förutses — om allt får fortsätta som hittills — en folkminskning på 40 26 i den här regionen, och detta kan, som man säger, ”skapa stora svårigheter för existerande varuproduktion och för tillvaratagandet av skogsråvara”. Det talas i våra dagar om bristen på råvara för skogsindustrin. Denna brist anses vara upphov till en kris inom industrin. Men en ofta förbisedd förklaring till virkesbristen är just denna pågående uttunning av antalet människor i skogsregionerna. Här framstår enligt mitt förmenande i blixtbelysning den bristande samordningen mellan industripolitiska intressen och regionalpolitiska intressen. Denna bristande samordning kan få förödande konsekvenser när det gäller den framtida virkesförsäljningen till våra industrier. Efter nedläggningarna av industrier i dessa samhällen — de har nämligen också haft en del industrier — står nu moderna industrilokaler öde i Junsele, Långsele och inom kort även i Sollefteå, om Eiser läggs ned. I motion 1980/81:613 har Nils-Olof Grönhagen föreslagit ett industricentrum i Sollefteå. Jag har ingenting emot att vi för framtiden kan bygga upp många nya industrier i Sollefteå. Den tanken är god. Men jag vill gärna fråga Nils-Olof Grönhagen: Om vi nu har tusentals kvadratmeter — kanske tiotusentals kvadratmeter — industrilokalyta som står gapande tom i Junsele, Långsele och snart i själva Sollefteå som följd av nedläggningar, är det då inte angeläget att snabbt vidta åtgärder för att först och främst skaffa jobb i dessa lediga lokaler? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan, eftersom näringsutskottet skjuter över de många problemen på en fattig kommun som Sollefteå i sitt yttrande över min motion om ett åtgärdsprogram för Sollefteå kommun. Herr Grönhagen är ju ledamot i utskottet, och efter vad jag kan förstå har han ingen annan uppfattning än att man snabbt skall upprätta ett åtgärdsprogram för kommunen. Det är nämligen angeläget att gå in för snabba åtgärder i det här fallet. Arbetsmarknadsläget i Sollefteå kommun kräver detta. Inom kort kommer f. ö. mellan 150 och 160 ungdomar från värnplikten och ökar problemen för myndigheterna som söker ordna jobb. Det är helt i sin ordning om man i detta läge antar ett särskilt åtgärdsprogram — då naturligtvis med hjälp av statliga institutioner — och söker få till stånd en förbättring av situationen. Det är staten som har varit inblandad när denna situation uppkommit. Det är staten som har medverkat både till att vi har fått lokaler för Polarvagnen och till att vi fått de verkstadslokaler som nu står tomma. Därför borde staten också känna sitt ansvar när det gäller att ta rätt på vad som nu blir rester av denna satsning.

Herr talman! Jag kan i princip dela Sven Henricssons synpunkter när det gäller att nyttiggöra sig lediga industrilokaler på de orter där de finns. Nu tror jag att han är ute litet för tidigt med denna fråga, för varken Eisers lokaler eller Polarvagnens lokaler i Junsele är disponibla, enligt vad jag vet. Eiser är fortfarande kvar i sina lokaler; Polarvagnens lokaler i Junsele skall, om jag är rätt underrättad, disponeras av en annan industriidkare, som dock inte ännu har kommit in i de lokalerna. Skillnaden mellan Sven Henricssons syn på detta och min redovisning av industricentradelen i Sollefteå är att de lokaler som jag hänvisade till i dag står tomma — 5 000 m? i Långsele, som skulle vara helt enkelt ypperliga att använda som en första del av ett industricenter på ett område som omfattar 7,5 ha. Detta tycker jag att man skulle utnyttja i första hand.

Herr talman! I fråga om de lokaler jag nämnt som nu står tomma, t.ex. Polarvagnens, har jag redan i förrgår innan jag reste hit förvissat mig om att de fortfarande inte är använda för någon verksamhet. Inte heller är det klart med någon verksamhet i dessa verkligen ypperliga lokaler. De håller en klass som är enastående — både när det gäller moderniteter och när det gäller personalutrymmen av olika slag motsvarar de alla krav. När det gäller Eiser tycker jag att vi skall kämpa, både Nils-Olof Grönhagen och jag och alla andra goda krafter, för att stoppa nedläggningen. Men dess värre tror jag att vi får svårt att slåss mot alla de tunga krafter som har för avsikt, och nu genom MBL-förhandlingar kommit överens med personalen om, att lägga ner verksamheten den 1 juli. Där blir det också en hypermodern lokal disponibel. Till detta kommer så de verkstadslokaler som Lättmetallverken disponerar. Folk reagerar mot just det förhållandet att sedan miljonsatsningar har skett av både stat och kommuner och det har skapats lokaler som var avsedda för sysselsättning, står nu dessa där tillgängliga, utan att någon använder dem. När man då vill gå in och bygga ytterligare lokaler är det naturligt att människorna funderar över om det här inte är angeläget att först utnyttja de lokaler man har. Jag menar att det finns ett gott perspektiv i Nils-Olof Grönhagens förslag om industricentra. Jag motsätter mig inte att man för framtiden har målinriktningen att även skapa ytterligare industri.
Herr talman! I vår motion beträffande ett industricentrum i Sollefteå ingår inte som någon komponent att man skulle börja med att bygga nya lokaler. Vi hänvisar till de lokaler som redan finns där och som Lättmetallverken har lämnat. Det är 5 000 m? i industrilokaler. Får jag sedan när det gäller Polarvagnens gamla lokaler säga att om jag är riktigt underrättad så är de lokalerna i dag lediga — eller de står tomma, om jag får använda det uttrycket — men de har för annan verksamhet utlovats till en sågverksägare Sjödin, som driver Mariebergs såg i Kramfors kommun. Om kommunen och sågverksägaren har kommit på kant med varandra i något avseende, så att de inte har kunnat komma överens om hur den här affären skall drivas vågar jag inte uttala mig om. Men jag delar i princip Sven Henricssons uppfattning, att de tomma lokalerna naturligtvis i första hand skall användas innan man bygger nya. I mitt ställningstagande betr. Sollefteå ingår inte någon nybyggnad av lokaler, utan det är Lättmetallverkens byggnader som man skall utnyttja.
Herr talman! Faktum kvarstår att det här finns en hel del lokaler som är disponibla, inkl. dem Polarvagnen hade, och det kommer ytterligare. Jag skulle vilja följa upp detta med en fråga: Varför kunde inte utskottet ha skrivit ungefär så som Nils-Olof Grönhagen här säger, att också utskottet finner det angeläget att man ser till att det blir nya arbetsmöjligheter i tillgängliga lokaler i Sollefteå och att man tar itu med att förstärka arbetsmarknaden där, i stället för att hänskjuta detta uppdrag till en fattig kommun? En fattig kommun som Sollefteå, som är överhopad av svåra finansiella uppgifter, skall nu också se till att den klarar ett åtgärdsprogram för sysselsättningen. Varför, Nils-Olof Grönhagen, kunde man inte i utskottet ha ägnat min motion några positiva ord i detta avseende?

Herr talman! I motion 1980 81:1427, som är underskriven av samtliga riksdagsledamöter från Jämtlands län. Vi har pekat på en del problem som vi anser vara speciella för vårt län. Vi anser också att de kräver speciella insatser för att kunna lösas. Den hittills förda regionalpolitiken har haft mycket begränsade positiva effekter i länet, och den har inte förmått vända den negativa utvecklingen i länet som helhet. Några uppgifter: Trots en viss befolkningsökning på 1970-talet ligger folkmängden fortfarande 12 26 under 1950 års nivå. Befolkningsfördelningen är unik, med en enda tätortsregion. Sedan 1968 dör det årligen fler än som föds i länet. Födelseunderskottet var i medeltal 230 personer per år under 1970-talet. Jämtlands län är det minst industrialiserade av alla län. Den totala sysselsättningen är en av de lägsta i landet, räknat på befolkningen i aktiv ålder. Andelen personer sysselsatta i halvoch helskyddat arbete är nära dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Andelen förtidspensionerade är också nära dubbelt så hög som för medeltalet i riket. Sju av länets åtta kommuner befinner sig bland de tio kommuner i landet som har den högsta totala utdebiteringen. Landstingets utdebitering är den näst högsta i landet. Men vi har i vår motion också pekat på att allt inte är nattsvart i vårt län: Förutsättningarna för jordoch skogsbruk är goda. Länet har t.ex. 12 4o av landets skogsråvara. Värdet av de årliga avverkningarna kan uppskattas till I miljard kronor. Endast 10 26 av den avverkade volymen vidareförädlas emellertid i dag i länet. Länet är en av landets största vattenkraftsproducenter. Tillgången till andra energiråvaror, såsom torv och flis, är också god. Länet är ett nyupptäckt minerallän. På senare tid har lovande fynd av metaller och mineraler gjorts på flera håll i länet. Länet är en mycket stor turistregion. Turistnäringen ger i dag lika stor sysselsättningseffekt som jordoch skogsbruket vartdera. Östersundsregionen är ett konkurrenkraftigt alternativ vid fortsatt decentralisering av statlig verksamhet från Stockholmsområdet. Den förväntade ekonomiska expansionen i de angränsande Tröndelagsfylkena i Norge kan ge länets näringsliv intressanta utvecklingsmöjligheter. Den småskaliga näringslivsoch samhällsstruktur som dominerar länet kan också komma att vara en positiv utvecklingsfaktor i framtiden. I det här aktuella utskottsbetänkandet bekräftas i tabeller, i diagram och på övrigt sätt att vår beskrivning av länets problem är riktig. Men där stannar det. Några åtgärder för att komma till rätta med problemen är inte utskottet berett att tillstyrka, utan med en minst sagt irriterande konsekvens avstyrker arbetsmarknadsutskottet våra förslag. Detta är mycket förvånande. Vad skiljer våra problem från problemen i andra län och orter, som utskottet anser behöva insatser? Vi blir inte hjälpta av en allmänt välvillig skrivning och ett allmänt deltagande i problemen. Vi behöver konkreta hjälpinsatser, och vi behöver dem nu. Det enda positiva man kan notera är att socialdemokraterna i reservation 3 tillmötesgår vårt krav på uppförande av ett industricentrum i Sveg, Härjedalens kommun. Jag kan inte tänka mig annat än att våra centerpartistiska vänner på Jämtlandsbänken stöder den reservationen, eftersom de själva motionerat i samma fråga. Jag bortser inte från att andra orter i vårt land har stora problem och vissa orter mycket stora problem. Jag missunnar heller inte de motionärer som mött större framgångar med sina motioner än vi gjort. Självfallet är det helt förkastligt att ställa ort mot ort, landsända mot landsända. Det är en politik som inte kan bli framgångsrik. Jag kan dock inte komma ifrån att vi jämtlänningar och härjedalingar har svårare än politiker från andra landsändar att vinna förståelse och gehör för våra synpunkter. Skeendet och utvecklingen i vårt län har skett mer odramatiskt än på många andra håll i landet. Den näringslivssammansättning länet har med låg industriandel för med sig att länet inte påverkas så starkt av konjunktursvängningar. Näringslivsutvecklingen och arbetsmarknaden genomgår därför sällan dramatiska och uppseendeväckande förändringar. Det allvarliga är i stället att utvecklingen sker genom gradvisa och föga uppmärksammade förändringar. Problemet med ett sådant utvecklingsmönster är att det är svårt att upptäcka och beskriva förändringarna medan de sker. Effekterna av utvecklingen blir uppenbara först efter ett tag. Även om konsekvenserna av denna gradvisa utveckling blir allvarliga på längre sikt, är det ändå mycket svårt att få genomslagskraft för de argument som påtalar riskerna i den pågående utvecklingen. Inte ens de omfattande utflyttningarna från vårt län under 1950 och 1960-talen uppmärksammades särskilt mycket, eftersom de inte berodde på nedläggningar av stora arbetsplatser. Det sätt på vilket utvecklingen i länet sker är med sannolikhet en viktig förklaring till att den allvarliga situation länet befinner sig i inte uppmärksammas i högre grad. Vi har inom länet ansträngt oss för att utveckla det näringsliv som finns och för att i övrigt ta vara på de möjligheter vi har. Inom ramen för länsplaneringen har vi gjort idéinventeringar och en genomgång av de möjligheter länets företag har att skapa ny sysselsättning. Det ligger inom regeringens kompetensområde att besluta om de flesta av de förslag som lagts fram i olika sammanhang. 1981 års upplaga av vår länsrapport är mer eller mindre en protestskrivelse, där vi sammanfattningsvis konstaterar att det i mycket ringa utsträckning har gått att få gehör för förslag som framförts i tidigare rapporter. Vi anser det meningslöst att nu upprepa förslagen. Länsrapporten är tagen i politisk enighet och är enligt min mening en svidande vidräkning med regeringens och statsmakternas ovilja och oförmåga att bidra till att lösa länets problem. Jag har försökt att ge en bild av situationen i vårt län. Jag har också försökt att förmedla den oro som människorna nu känner för fortsatt utarmning, vikande sysselsättning, ungdomar som måste flytta för att få jobb osv. Herr talman! Jag inser naturligtvis det meningslösa i att yrka bifall till våra motioner, mot ett enigt utskott, men har ändå ansett det vara viktigt att få framföra dessa synpunkter.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motioner om regionalpolitiken. En av dessa motioner är jag skyldig till. I den motionen har jag tagit upp de problem som råder i Västerbottens inland. Nu hör det ju inte till det muntraste att läsa och höra statistik. Men hur är det då för de människor som i detta fall är direkt berörda av de siffror som jag kommer att nämna? Det gäller människor som inte har något jobb och som utgör den andel arbetslösa i procent av folkmängden som här följer. arbetssökande, Dorotea 149 och Åsele 142. Det blir totalt 573 personer, av vilka 260 var kvinnor. Ändå hade under 1980 t.ex. 100 personer flyttat från Vilhelmina, av vilka 70 var ungdomar. Enligt min mening är den här situationen ohållbar. Ytterligare hot om nedläggningar av arbetsplatser och om minskning av antalet anställda finns ju i dessa regioner. I går kunde länstidningarna meddela att 90 jobb i Åsele är hotade. I bästa fall kan 20 personer få fortsatt arbete. Och detta är ingen isolerad företeelse. Uppräkningen skulle kunna göras lång. Ändå har inlandskommunerna ställt upp med många miljoner kronor. BI. a. har Norsjö kommun i ett företag, som nyligen gått i konkurs, satsat 1,8 milj.kr. Staten har också ställt upp med stora pengar. Här kan nämnas den stora satsningen på Algots. Under pompa och ståt överlämnade kommunalpolitiker nycklarna till ägarna. Av de 1 000 jobb som skulle skapas i länet återstår i dag 63 jobb. Det hör tyvärr till bilden att företag som startats med stöd från både stat och kommun drivs medan man har tillgång till utbildningsbidrag och andra stödformer. Sedan läggs företagen ner. Nu räcker det inte med att utskottet konstaterar att det i Västerbottens inlandskommuner finns stora problem när det gäller att hålla sysselsättningen uppe. Det är heller ingen tröst att arbetslöshetssiffrorna där inte är lika skrämmande som i Norrbottens län. Här måste det till andra former av stöd för att lösa sysselsättningsproblemen, så att garantier skapas för utkomst och för möjligheter att bo kvar i inlandskommunerna. För att vända utvecklingen måste mer riktade åtgärder sättas in. Här måste ett statligt åtgärdsprogram till för att en ändring skall ske. Jag är också övertygad om att berörda kommuner efter förmåga kommer att medverka i ett sådant. Länsstyrelsen i Västerbottens län fastslår också i Länsprogram 1980 att en fortsatt utveckling av vad som nu sker inte kan accepteras. Man påpekar att marginalerna är små innan hela samhällsapparaten undergrävs och slås ut. Därför måste regering och riksdag ta ställning till och med kraftfulla åtgärder garantera fjällkommunernas befolkningsramar och existens. Enligt min mening är det en riktig bedömning som länsstyrelsen gör. Hur länge kommer man att kunna upprätthålla ett fungerande samhällsliv i dessa kommuner? Hur länge fungerar skolan, varuhandeln, kommunikationerna, ja, all den samhällsservice som är nödvändig för att människor skall kunna leva och bo kvar i dessa kommuner? Hur kommer framtiden att te sig, när ungdomen tvingas flytta och antalet äldre och pensionärer utgör en allt större andel av befolkningen? Frågorna måste ställas, eftersom utskottet med en sådan knusende ro hanterar dessa problemställningar. Herr talman! Jag har i min motion pekat på att de traditionella näringarna inom dessa kommuner har varit jordbruk, skogsbruk och gruvnäring. Men dessa näringsgrenar har varit föremål för en mycket kraftig mekanisering och rationalisering. Trots det bör det vara möjligt att skapa nya arbetstillfällen inom dessa näringar, främst i form av vidareförädling och genom olika kombinationer av flera sysselsättningar. För det sistnämnda bör det finnas möjligheter framför allt på jordbrukssidan. Det är många som i dag står i kö för att få köpa eller arrendera jordbruksmark. Åtgärder måste vidtas för att underlätta startandet av nya jordbruk. Där kan en kombination tänkas, t.ex. för bär-, fruktoch grönsaksodling. Inom skogsbruket kan många nya arbetstillfällen skapas. Skogsvården är mycket eftersatt. Det behövs ökade insatser vad gäller plantering, röjning och gallring. En ökad satsning på skogsvårdsåtgärder är tydligen inte lönsam ur snävt företagsekonomisk synpunkt. I varje fall ser det inte så ut. Men ur samhällsekonomisk synpunkt är sådana åtgärder väl motiverade. Möjligheterna att öka vidareförädlingen av skogsråvaran i inlandet kan inte heller vara uttömda. Även gruvnäringen bör kunna utvecklas. Drift av smågruvor med mobila anrikningsverk är en tänkbar form av gruvverksamhet. Även om det finns möjligheter att skapa sysselsättning inom de traditionella näringsgrenarna i dessa regioner och dessa möjligheter tas till vara, kommer detta inte att räcka till. Det måste även tillkomma ny industri i länets inland. Också i dessa regioner behövs en satsning på morgondagens industri och produkter. Jag tänker då närmast på elektronikoch dataindustri. Finns det några skäl till att en sådan industri inte skulle kunna lokaliseras till Norrlands inland? Herr talman! Människorna i Västerbottens inland vill bo kvar i sina bygder, men för detta behövs det sysselsättningsoch utkomstmöjligheter. Trots stora insatser från kommunerna och länsmyndigheterna är situationen i dag ohållbar. Här måste ett kraftigt statligt stöd till, om de fastställda regionalpolitiska målen skall nås. Det behövs ett statligt åtgärdsprogram. Jag ber att få yrka bifall till motion 1980/81:809.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas bl.a. motion 1980/81:613 angående industricentrum i Sollefteå kommun. Jag vill understryka det som står i motionen beträffande det svåra arbetsläge som Sollefteå befinner sig i och även framhålla att alla krafter måste hjälpas åt att förbättra läget. Då centralorten ligger i ena kanten av kommunen och avståndet till ytterområdena är drygt tio mil, har jag som kommunalman alltid förordat att industrierna i vår kommun även måste spridas till Ramsele, Junsele och Ådalsliden, för att en levande landsbygd skall kunna bibehållas. Motionärerna förordar nu ett industricentrum lokaliserat enbart till Långsele, ca 1 1/2 mil från centralorten, men jag anser att detta skulle vara en felaktig satsning. För tillfället har vi ett flertal större och mindre industrilokaler outhyrda, även ii de tidigare nämnda ytterområdena. Min uppfattning är att man i första hand bör få till stånd en lokalisering av industrier till dessa, innan man bygger nya lokaler, som kommer att föranleda ytterligare ränteoch driftkostnader för obestämd tid framöver. Hjälp till lokalisering av industrier till Sollefteå är nödvändig, och det är min förhoppning att departementen skall ha Sollefteå kommun i ständig åtanke. Att kommunen kommit i denna situation beror till stor del på att det sedan all vattenkraft utbyggts i våra vattendrag inte kunnat ges arbetstillfällen för de anläggningsarbetare som blivit kvar i kommunen. Herr talman! Med hänvisning till det sagda ber jag att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets förslag i alla delar.
Herr talman! Jag är litet förvånad över Erik Olssons sätt att, från sina utgångspunkter, driva denna fråga. Från länsbänken har vi inriktat oss på att skapa goda förutsättningar i Sollefteå kommun. Om jag nu har förstått Erik Olsson rätt, menar han att man skulle kunna stödja industriverksamhet litet varstans i kommunerna. Vi menar dock att man måste koncentrera verksamheten till ett område, och det är det som vi har föreslagit i vår motion. Som jag ser det är således de synpunkter som Erik Olsson fört fram helt felaktiga.